Herr talman! Jag måste medge, inför denna rikligt besatta kammare, att jag har svårt för att samla mig till detta anförande, inte bara därför att jag har så stor publik — det är ju trevligt — utan även därför att den här debatten kommer efter en lång dags debatt om handelspolitiska frågor. Det känns ganska svårt att nu, efter Europadebatten, återkomma med synpunkter på handelspolitik i allmänhet. Jag vill i alla fall uttrycka glädje över att utrikeshandelsministerns stora stödskara på tio man nu åter har reducerats till en mera hanterbar grupp på fyra. Man kunde möjligen få lov att börja en sådan här debatt om internationella handelsfrågor med att lägga fram sin syn på den internationella marknadssituationen. Alldeles uppenbart finns i den omständigheter och förhållanden som innebär att det läggs ansvar på politiker, och i viss utsträckning avser jag att framföra kritik mot utrikeshandelsministern för bristande lyhördhet för marknadens villkor. Jag tycker att man nu kan avläsa att det i vår värld finns ett antal mycket tydliga trender, som griper in i den politiska utvecklingen över hela världen. Det är sex trender som jag skulle vilja precisera, och jag har valt dem dels därför att de är viktiga, dels därför att jag anser att de har långtgående handelspolitisk betydelse. Den första och kanske viktigaste trenden är naturligtvis de pågående nedrustningsförhandlingarna, som kan betyda ett första steg i en lång vandring mot en något ändrad världsbild. Skulle den vandringen komma i gång, så skulle ur denna tendens utveckla sig, förmodar jag, ett ganska väsentligt förändrat handelsmönster, dels därför att nationernas ekonomier skulle befrias från den stora börda som den högteknologiska vapenindustrin innebär, dels därför att den internationella vapenhandelns betydelse kanske skulle komma att minska. En annan trend som är viktig att avläsa och understödja är den tendens som finns mot en utveckling av demokratin. Vi har sett runt om i världen att det demokratiska statsskicket vinner allt större utbredning — och återvinner länder som under långa år varit fångna under diktaturer. Det blir de utvecklade demokratierna som har ansvar för att stödja dessa spröda demokratier. Det kan man göra inom det handelspolitiska mönstrets ram och med handelspolitiska medel. Den tredje, fjärde och femte trenden som jag vill precisera är kanske egentligen samma trend, nämligen utvecklingen mot globala marknader, utvecklingen mot global information och utvecklingen mot globala kommunikationer. Detta gör att vi alltmer kommer att bo i ”the village world”, i världsbyn, i högre grad än i det hemlighetsfulla samfund som vi kallar för världssamfundet. Och detta har sin långtgående handelspolitiska betydelse. Dels finns samma marknadstendenser över hela världen, dels uppkommer samma efterfrågan i hela världen och dels — och kanske framför allt — utvecklas över hela världen samma krav på rättvisa, solidaritet och standard. Den sista och sjätte trenden är kanske litet apart men representerar i alla fall ett av mina starka intresseområden, nämligen att studera effekten av vad jag brukar kalla den globala överlikviditeten. Vi har alltså i nästan alla rika västländer utvecklat sociala välfärdssystem som nödvändiggör ett omfattande sparande. Det har tagit sig uttryck i stora budgetunderskott under vissa tider i olika ekonomier. Just nu är det den amerikanska ekonomin som plågas av stora budgetunderskott, som i sin tur ger stor överlikviditet åt nationalekonomin. Vi har haft den tendensen i Sverige, där den nu är på väg bort. Den finns över huvud taget utvecklad i alla västländer. Dessutom har tillväxten avtagit i världsekonomin, vilket innebär att investeringsviljan i näringslivet inte längre är lika hög, kanske framför allt beroende på att den globala räntenivån har stigit allteftersom de finansiella tjänsterna blivit efterfrågade. Och slutligen är det naturligtvis en följd av överlikviditeten att värdepappersmarknaderna förmår attrahera investeringspengar i mycket högre grad än industriella investeringar. Dessa sex trender som finns i världsmarknaden ställer som sagt sina handelspolitiska krav. Det är vår skyldighet i en utvecklad nation och en utvecklad ekonomi att ta till oss dessa trender och forma vår politik för det samfundet. På vissa punkter menar jag att det i handelsdeklarationen fattas lyhördhet för denna situation på världsmarknaden. Jag skall återkomma till det. Jag kanske skulle börja övergången från denna introduktion till avhandlingen, som det hette i studentuppsatserna, genom att först klara av det handelspolitiska betänkande som näringsutskottet har lämnat ifrån sig. Det är ju ett betänkande som man skulle kunna hantera genom det numera klassiska uttalandet ”the same procedure as last year”, eftersom vi känner igen alla turerna. Jag skall emellertid med direkt adress till Lennart Pettersson framföra en synpunkt på näringsutskottets socialdemokrater. Man läser så tydligt i det här betänkandet att dessa stackars människor lever i föreställningen att oppositionens motioner skall avstyrkas till varje pris. Här har vi ett praktexempel på den sortens hållning, som ju gräver diken i politiken. Det kan inte vara nödvändigt, Lennart Pettersson, att sitta i utskottet och kräva avslag på folkpartiets och moderaternas partimotioner, när de ligger så perfekt i linje med er egen politik att ni är nödsakade att säga att ni inte kan se någon skillnad mellan regeringspolitiken och oppositionens förslag i motionerna. Men ni har ju funnit det nödvändigt att avstyrka förslagen, och då blir jag tvungen att här yrka bifall till den reservation som bevakar folkpartiets och moderaternas motioner såvitt gäller stöd för den internationella frihandeln. Jag vill passa på att i detta sammanhang och utan alltför djupa utläggningar också yrka bifall till reservationen 4 om u-landshandeln och reservation 9 om kostnader för handelspolitiska åtgärder. Jag vill i den sistnämnda frågan vända mig till utrikeshandelsministern och säga att det i betänkandet hänvisas till att fru Gradin vid UNCTAD konferensen har uttalat att det finns ett behov av utredning av dessa kostnader. Sedan gör Lennart Petterssons kamrater i näringsutskottet den turen för att orka med ett avslagsyrkande på motionerna, att de noterar att man inom prisoch kartellnämnden håller på och utreder och grubblar över detta. Egentligen är det inte en utredning vi behöver, utan vad vi behöver är något slags studium av hur man metodiskt skall angripa denna svåra problematik. Det är det som man borde ha svarat på, syns det mig, i stället för att referera till denna i och för sig säkerligen mycket viktiga utredning som pågår inom prisoch kartellnämnden. Jag vill hemställa att statsrådet kommenterar den här saken, gärna i en replik, och då utfäster att detta metodstudium kommer i gång, så att vi får lära oss hur vi skall räkna när det gäller att utröna vad handelspolitiska åtgärder kostar. Så till handelsdeklarationen. Under förmiddagen i dag förekom en del semantiska antydningar riktade mot handelsdeklarationen för vad man skulle kunna kalla möjligheter till missförstånd. Jag var på den punkten rätt kritisk även mot Arne Gadd. Jag vill nu gärna avslöja vad det är för avsnitt i deklarationen som jag särskilt menar. På s. 5, tredje stycket, kommer det lilla försåtliga ordet ”således” till bruk. Ordet ges där en koppling till det som kan förefalla vara regeringens ståndpunkt i utrikespolitiska frågor i samband med handelspolitik och som i så fall i Europafrågan numera är fel.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 Jag skulle kunna säga, även om jag sedan får att göra med någon av herrarna vid väggen, att en sådan här formuleringsmiss kan visa sig vara ganska fatal. Det vore därför värdefullt om utrikeshandelsministern ville medverka till att begreppet ”således” kom bort och gärna utbyttes mot något annat ord. Om jag så skulle övergå till mer ideologiskt betonade handelspolitiska synpunkter, så skulle jag vilja ta upp ett annat begrepp som jag talade om i förmiddags, nämligen ömsesidigheten. Jag tror att man alldeles omedelbart skall ta till sig kravet på ömsesidighet i handelspolitik och över huvud taget i allt utrikespolitiskt arbete. Man kan inte vänta sig framgång för sin egen politik, om man går in i den med en hållning som inte visar att man är beredd till ömsesidighet, dvs. att man är beredd till internationell solidaritet. Det kom ju till uttryck i det som vi talade om i förmiddags, att när bristen på ömsesidighet uppkommer, då uppkommer verkliga problem. Och vi vet ju att EG har knäsatt tre principer för sitt arbete att åstadkomma harmonisering även med EFTA-nationerna, där man avstår från att redovisa sin ömsesidighet, till följd varav vi nu får problem. EG har ju klart markerat att dess ståndpunktstagande till EFTA-samarbetet bygger på EG:s autonomi. Alltså: De konstruktioner som görs, de görs på EG:s villkor. Den attityden får inte Sverige visa i vårt internationella handelsumgänge. Jag menar att det litet grand kommer till uttryck i första stycket av deklarationen, där utrikeshandelsministern formulerar det så, att handelspolitiken tillsammans med utrikespolitiken skall bidra till att värna vår integritet och vårt självbestämmande. Ja, ”bidra” accepterar jag naturligtvis, men den grundläggande betydelsen är ju att handelspolitiken skall bidra till att utveckla det internationella samarbetet. Anledningen till att jag gör ett visst nummer av ömsesidighetsfrågan är att jag tycker att det finns andra drag i den socialdemokratiska utrikespolitiken och utrikeshandelspolitiken som vittnar just om brist på ömsesidighet. Ett område — det har vi talat mycket om i dag — är valutapolitiken och penningpolitiken. Den svenska hållningen till valutafrågor och räntefrågor är ju sådan, att omvärlden måste uppfatta att Sverige förbehåller sig rätten till fortsatt devalveringspolitik. Jag vet att detta inte är utrikeshandelsministerns område, men det finns många sådana uttalanden som gör att man måste varna för att socialdemokratin brister i att demonstrera den nödvändiga ömsesidighet som är grundvalen för en framgångsrik handelspolitik. Det finns möjligheter att ge andra exempel. Vi talade förut i dag om kontrollagstiftningen, och Lennart Pettersson gör sig verkligen till en engagerad försvarare av den litet storsvenska hållningen: Jodå, vi skall kontrollera ägarna. Den svenska lagstiftningen, som ger regler för medbestämmande inom arbetslivet, arbetslivets villkor, aktiebolagsförvaltning och aktiebolagsredovisning, duger inte. Är det en utlänning skall vi ha en kontrollfunktion till! — Det ligger en storsvensk brist på ömsesidighet i detta som oroar och som är illavarslande. Det är ett tecken som möjligen växer i den socialdemokratiska politiken och som därmed blir till en fara. Med dessa kommentarer kring allmänna handelspolitiska synpunkter skall jag övergå till att tala om ett annat av mina favoritämnen, nämligen den internationella skuldkrisen. Jag är glad över att utrikeshandelsministern återkommer till den om och om igen i olika sammanhangi den handelspolitiska deklarationen och markerar regeringens intresse för den, vilket i sin tur naturligtvis tyder på att regeringen fäster stort avseende vid dess betydelse. Om vi då går tillbaka till de sex trender som jag inledde med, ser man tydligt kopplingen till den spröda demokratiutvecklingen, behovet av tillväxt i världsekonomin osv. Den internationella skuldkrisens lösning är faktiskt något av ett villkor för en framgångsrik utveckling av världens utrikeshandel. Mats Hellström markerade för tre år sedan i den utrikeshandelspolitiska deklarationen de klara initiativ i vilka han deltog till att medverka till en lösning av den internationella skuldkrisen. I dagens handelsdeklaration från statsrådet Gradin saknar jag klara initiativ till att delta i lösningen av detta problem. Jag är medveten om att Sverige har deltagit i långtgående studier och arbeten för att inom ramen för Parisklubben medverka i lösningen av en del av Afrikas skuldproblem. Jag är också medveten om att man ofta får höra att den del av skuldkrisen som så att säga är finansierad genom enskilda banker i allt väsenligt är ett amerikanskt problem. Men jag vill alltså ha bort intrycket av att detta inte är ett globalt problem genom att begära av regeringen att den skall ge tydliga tecken på beredskap och inte bara delta i lösningen utan faktiskt också ta initiativ till denna. Nu finns det nämligen möjligheter till detta, för i dag utvecklar det sig i världen en hel del tendenser när det gäller skuldkrisen som kan utnyttjas. För bara något halvår sedan publicerade tidningen The Economist en stor och omfattande rapport som redovisade den intressanta möjligheten till Debt and Equity Swap, dvs. utbyte av skulder mot reala tillgångar i skuldlandet. Detta är en utveckling som enligt min mening behöver internationellt stöd från industrialiserade nationer och som därför verkligen borde bli föremål för svenska initiativ. Jag vill gärna höra om statsrådet har någonting att säga i den frågan. Det finns också en tendens som framgår mycket tydligt av utvecklingen i Amerika. Där har bankerna nu gjort så stora avsättningar för sin skuldsättning att man t.o.m. varnar för att den är för stor. Det kan leda till att de skuldsatta nationerna alltför lätt börjar räkna bort sin betalningsplikt, eftersom bankerna har gjort så stora reservationer. Inom den amerikanska bankvärlden utvecklar man nu en plan som bygger på att Världsbanken, Valutafonden, internationella organ som FN, industrinationer och andra tillsammans skall utveckla ett bankinstitut som genom upphandling av utlandsskulder på den sekundära marknaden skall medverka till att de skuldsatta länderna ges lättnader. Jag skulle gärna ha sett att det i denna deklaration fanns en tydlig markering av de vägar som statsrådet vill anvisa för svenskt engagemang när det gäller en avveckling av skuldkrisen. Möjligheten finns ännu att vi kan få höra detta här i dag. Till sist, fru statsråd: Inom handelspolitiken möter vi ett inte alldeles ovanligt men där mycket uttalat problem. Det gäller information. Handelspolitikens förhandlare är ju diplomater. Vi har väl antagligen den stora förmånen att kanske ha världens bästa diplomater. Jag känner åtminstone de bisittare till statsrådet som sitter här vid väggen, och jag vet att jag kan lita på Prot. 1987/88:114 dem. Det finns emellertid ett kommunikationsproblem som är betydande, och det gäller avlänkningen av dessa diplomaters arbete mot näringsliv och övriga politiker i vårt land, inte minst alla vi 349 som i vanliga fall skall vara här i kammaren. Det behövs en förstärkning av informationsflödet från förhandlingsarbetet till oss grågossar här i kammaren och till ”valparna” ute i näringslivet. Jag menar att det därför vore intressant att få diskutera förslaget om en förstärkning av kommerskollegium. Det verkar ju som om kommerskollegium går precis motsatt väg, att man drar åt svångremmen kring kommerskollegium och därmed verkligen försämrar möjligheterna till en levande kommunikation mellan diplomati, byråkrati, politik och näringsliv. Vi moderater har ju förut haft en rik aptit när det har gällt statens industriverk. Nu ser jag min chans att bli av med detta förhatliga organ genom att lägga ned hälften av det och skicka den andra hälften, nämligen utredningskapaciteten, till kommerskollegium. Därmed skulle vi i Sverige få någonting som kunde liknas vid MITI, det japanska institut som har burit en sådan viktig del av den japanska tillväxten. Det vore intressant att få höra om utrikeshandelsministern är intresserad av att förstärka sin egen makt i det svenska samhället genom att utveckla kommerskollegium till en verkligt levande myndighet och ett vitalt organ, som kunde ge det som jag saknar, nämligen bättre information och bättre kontaktyta mellan näringsliv, politiker och byråkrati.

Herr talman! Av det rosa blad som nyss har utdelats kan jag förstå att det inte är nödvändigt att man talar i 20 minuter, även om man i förväg har anmält sig för det. I den långa debatt som tidigare i dag har förts om den europeiska marknaden har Hadar Cars mycket utförligt tagit upp frågorna om utrikeshandeln i sin helhet. Det finns därför ingen anledning för mig att här upprepa våra ståndpunkter, utan jag nöjer mig, herr talman, med att yrka bifall till reservationerna 1, 4, 9 och 12 i näringsutskottets betänkande 28.

Herr talman! Regeringens proposition om EG, som vi debatterat tidigare i dag, och utrikeshandelsministerns deklaration utgår från ett mycket brett europeiskt perspektiv. Men det är också av stor principiell vikt att ett svenskt Prot. 1987/88:114 deltagande i integrationen i Västeuropa inte försvårar våra möjligheter att 4 maj 1988 utveckla förbindelserna med övriga OECD-länder, Östeuropa och uländerna. Vi kan från Sveriges sida inte medverka till att resa nya murar mot omvärlden. Vi måste alltid eftersträva öppenhet. För ett land som Sverige med en exportberoende ekonomi skulle en mer protektionistisk världshandel innebära svåra ekonomiska problem. Den inhemska marknaden är för liten för att kunna utgöra en sluten enhet. På internationell nivå, dvs. i den pågående GATT-rundan, pågår nu olika förhandlingar och diskussioner med syfte att skapa en fri handel utan handelshinder. Det är i och för sig bra. Jag tror att det är riktigt att säga att en öppen och fri handel bara är ett av flera medel att uppnå ett väl fungerande samhälle. Frihandel kan inte vara ett mål i sig. Då den kommer i konflikt med andra mål blir det nödvändigt med modifieringar. Den frågan tog jag upp i den tidigare debatten i dag om Sverige och EG. Det krävs enligt centerns uppfattning skydd mot extrem frihandel inom vissa områden. Det är också viktigt att påpeka att de olika internationella avtal som Sverige undertecknat som regel ger vissa möjligheter att göra undantag från frihandel, s.k. undantagsklausuler. Det gäller t.ex. svårigheter för vissa näringsgrenar och regioner, och det gäller även i samband med betalningssvårigheter. Undantag kan också tillåtas för att skydda nationella säkerhetsintressen, människors liv eller hälsa, djurs och växters existens. Allt detta är bra. Däremot saknas skyddsklausuler som tar andra miljömässiga och sociala hänsyn. Det kan t.ex. gälla möjlighet till åtgärder mot import av produkter som framställts genom barnarbeten eller underbetald arbetskraft. En central fråga bör därför vara att komplettera internationella handelsavtal med en socialoch miljöklausul. Det är en fråga som centern aktualiserat många gånger tidigare. Hittills har socialdemokraterna konsekvent avvisat förslaget om en socialklausul. I samband med den nu pågående GATT-rundan har man emellertid från USA:s sida aktualiserat frågan. I det läget har Sveriges förhandlare ställt sig positiva till USA-kravet om en socialklausul. Mot den bakgrunden finner jag det anmärkningsvärt att socialdemokraterna här i riksdagen inte vill göra ett uttalande om en socialklausul, som vi från centerns och även vpk:s sida har föreslagit. Men man överlåter åt de svenska förhandlarna att ansluta sig till USA-krav när det förs fram inom ramen för GATT. Vore det inte ett bra stöd med ett uttalande från riksdagen i samband med att vi behandlar frågan om utrikeshandeln, Lennart Pettersson? Eller vill socialdemokraterna att det skall föras en politik i GATT-sammanhang och en annan här i riksdagen? Ett första steg i arbetet med en socialklausul skulle kunna vara att låta en arbetsgrupp kartlägga den svenska importen av varor. Då kan det klargöras i vilken omfattning varorna producerats under från hälsooch miljösynpunkt oacceptabla förhållanden eller med utnyttjande av barn, slavarbete eller underbetald arbetskraft. En sådan kartläggning kan sedan ligga till grund för svenska handelspolitiska ställningstaganden i såväl bilaterala som internationella sammanhang. Herr talman! Intresset för svensk utrikeshandel koncentreras nu nästan 125 Prot. 1987/88:114 helt till EG-området. Det har inte minst dagens debatt visat. Det är en följd av den pågående integrationsprocessen inom EG. U-ländernas situation i debatten om svensk utrikeshandel kommer i alldeles för stor utsträckning i skymundan. Visserligen är EG den mest betydande handelspartnern för vårt land, eftersom vi där avsätter ca 50 96 av vår export, värdemässigt sett. Ändå anser jag att vi bör komma ihåg, åtminstone när vi behandlar detta betänkande om utrikeshandeln, att vår handel med andra länder också är viktig och därvid fästa större uppmärksamhet vid u-ländernas situation. I alltför hög grad har u-länderna och deras situation kommit i skymundan av den Europadebatt som nu förs både i vårt land och i Västeuropa i övrigt. Det tycker jag är olyckligt. Sverige måste på olika sätt arbeta aktivt för u-ländernas situation och inte medverka till att vi reser nya murar mot dessa länder. Risken härför är påtaglig om vi enbart koncentrerar vårt arbete inom utrikeshandeln på EG och Västeuropa. Det finns starka skäl att skapa en ökad opinion för att vi skall stödja u-länderna genom att underlätta deras export. U-länderna måste som bekant också exportera för att kunna köpa för deras utveckling nödvändiga varor men också för att klara de betungande lån som har blivit en svår börda för många av dem. I den deklaration som statsrådet Gradin tidigare i dag avgav sägs att regeringen skall söka konstruktiva lösningar på u-ländernas skuldproblem. Det är bra, men det får då, herr talman, inte bara bli en läpparnas bekännelse i en handelspolitisk deklaration, utan det måste också ta sig uttryck i konkreta åtgärder i olika internationella sammanhang. Frihandelssystemet kan också leda till negativa effekter vad avser fördelningen av ekonomiska resurser mellan industrioch utvecklingsländer. Från centerns sida vill vi starkt betona att en öppen och fri handel inte får förstärka den obalans som i dag råder mellan industrioch utvecklingsländer i fråga om världshandeln. U-ländernas sårbarhet och sämre konkurrensförmåga har inneburit svåra påfrestningar på många u-länders ekonomier. Det känner vi till. Raden av länder med ekonomiska problem är ganska lång. Därför anser vi att man från svensk sida i de pågående diskussionerna inom bl.a. GATT bör uppmärksamma u-ländernas situation på ett mer aktivt sätt. Jag hoppas att utrikeshandelsministerns deklaration i dag leder till sådana åtgärder. Vi anser att en särskild arbetsgrupp bör få i uppdrag att kartlägga de olika tullarrangemang och andra handelshinder som i dag faktiskt försvårar u-ländernas industrialiseringsutveckling. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 5, 7 och 12 i näringsutskottets betänkande nr 28.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

TI utrikeshandelsdeklarationen och i den debatt som brukar dominera dessa frågor används en terminologi som är något missvisande. Jag tycker att det kan vara dags att erinra om att vi bör återvända till realiteternas värld. En del av vad Per-Ola Eriksson sagt ligger i linje med vad jag här menar. Man använder en terminologi där man hela tiden talar om frihandel och Prot. 1987/88:114 friare handel, men man glömmer att göra de verkliga analyserna av hur det 4 maj 1988 ser ut med denna s.k. friare handel. Det är ju ingalunda bara från myndigheternas sida som det kan visas bristande lyhördhet för marknaden. Också kapitalismen som system visar en alltmer bristande lyhördhet för marknaderna. Om vi någon gång skulle ta och uppmärksamma det oerhört mäktiga och omfattande nät av karteller, monopol, oligopol och konkurrensbegränsande åtgärder som bildar en oupplöslig del av det internationella handelssystemet och det internationella kapitalistiska systemet, skulle vi få en mera realistisk bild av varuoch tjänsteutbudets verkliga villkor. De stora internationella kartellerna och överenskommelserna är en starkt snedvridande faktor. Det finns i dag ingen marknadshushållning i den klassiska meningen. Det är också så att vi inom landet har ett mycket omfattande sådant konkurrensbegränsningssystem. 1985 ingicks 149 nya konkurrensbegränsande avtal i Sverige, 1986 ytterligare 167 — och de har naturligtvis blivit fler sedan dess, vilket vi lär kunna se när statistiken så småningom kommer fram. Vad jag menar här är bara att vi behöver helt nya analyser. Vi behöver komma bort från den teoretiska, kammarlärda villfarelsen att det är någon sorts liberal ekonomi vi lever i, både nationellt och i världshandelssammanhang.

Jag tror också vi måste erkänna att det i det internationella handelsutbytet framöver också måste finnas plats för sådana begränsningar av de fria marknadskrafterna som är ägnade att förstärka de svaga länderna, att hjälpa dem att utveckla sig till en större ekonomisk allsidighet. Den typen av skyddsåtgärder är ingenting som står i motsättning till en friare handel i framtiden. Tvärtom är det en nödvändig förutsättning för att i varje fall i någon mån kompensera den väldiga klyfta i utvecklingshänseende som finns mellan olika delar av världen. Som sagt, vi behöver en mer realistisk bild och en mer realistisk analys av vad det är som egentligen pågår och vad som egentligen styr handeln, marknaderna och de kommersiella villkoren, för det är inte den fria marknaden och den fria konkurrensen. Tvärtom finns det en genom årtiondena alltmer påtaglig strävan att begränsa dessa fritt verkande marknadskrafter. Det kapitalistiska näringslivet är mycket angeläget om att reglera sig självt, och det ställer oss inför en helt ny situation när vi skall överväga våra strävanden och åtgärder.

Herr talman! Jag instämmer med dem som redan har sagt att mycket av det som vi skall debattera här i kväll känns avbetat genom den långa debatt som vi hade i EG-frågan tidigare i dag. Av det skälet skall jag försöka begränsa mig. Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets 127 finns med i detta betänkande. Nic Grönvall höll en lång exposé, i första hand riktad till utrikeshandelsministern, i mindre utsträckning till utskottets företrädare. Han talade om trender. Jag vill säga, herr talman, att det är sällan jag har hört Nic Grönvall så trendig i ett anförande på senare tid. Inte mindre än sex trender var föremål för hans stora intresse, och diskussionen gick långt utöver utrikeshandelsfrågorna. Vi har noterat dessa trender, Nic Grönvall. Jag får väl bearbeta dem vidare på min kammare. Jag tänker inte kommentera detta särskilt mycket mer. Nic Grönvall vädrade ett visst missnöje med att vi har avstyrkt några motioner som moderaterna hade väckt om frihandeln. Det var även en folkpartimotion som enligt hans uppfattning borde ha biträtts av utskottet, med motiveringen att det i motionerna förespråkades just det som den socialdemokratiska regeringen fullföljer på utrikeshandelsområdet. Därför borde de inte avslås, menade han. Men är inte den grundläggande frågeställningen, Nic Grönvall, att man egentligen inte borde ha väckt några motioner om man är överens med regeringen? Vi gjorde bara det enkla påpekandet att regeringen för en politik som i långa stycken, i alla fall i de här frågorna, synes överensstämma med vad motionerna syftar till, och därmed kunde de avslås. Därigenom följer vi bara vanlig riksdagsprocedur. ”The same procedure as last year” var alltså väl befäst i riksdagens traditioner, och även med hänsyn till sakfrågorna. I övrigt blev det en diskussion om att man borde tillsätta en särskild arbetsgrupp som skulle titta på vilka kostnader det innebär att vidta handelspolitiska åtgärder i protektionistisk riktning. Detta avstyrkte majoriteten i näringsutskottet; där hade vi även med oss centern, såvitt jag förstår. Den centrala diskussionspunkten här är ju tekopolitiken, och där kunde vi peka på att denna håller på att analyseras. Nic Grönvall ville nu att man skulle göra en metodutredning kring det hela, men jag föreställer mig att man inte gärna kan analysera tekopolitikens eventuella kostnader för konsumenten om man inte har utvecklat en metodmodell. Jag tror därför att reservanterna får känna sig relativt väl tillmötesgångna. I fråga om det andra stora protektionsområdet i Sverige, jordbruket, är vi litet finkänsliga. Vi vill inte i onödan fördjupa splittringen inom borgerligheten genom att kräva analyser av vad detta kostar, eftersom vi vet att oppositionen inte är särskilt enig på denna punkt. Därför var utskottsmajoriteten finkänslig nog att i sin skrivning inte närmare ta upp den propå som folkpartiet och även Nic Grönvall kom med, att jordbrukspolitikens extra kostnader för konsumenterna skulle analyseras. Vi får väl se — vi kanske närmar oss varandra, dock knappast i år. Tanken på att göra kommerskollegium kraftfullare genom att slå ihop det med SIND, statens industriverk, var en argumentering som Nic Grönvall förde utan något stöd i motioner, såvitt jag förstod — i varje fall inte i detta betänkande. Nic Grönvall kanske tyckte att tanken var genial, att stärka informationen om handelspolitiken och samtidigt komma åt ett enligt hans mening förmodligen förhatligt ämbetsverk, eftersom det ju sysslar med industrioch näringspolitik. Jag vill bara säga: inget nytt under solen. För tio år sedan hade vi den sitsen att kommerskollegium och de funktioner som Prot. 1987/88:114 SIND nu har var samlade i ett och samma verk, och det hette kommerskolle 4 maj 1988 gium. Vi tycker det är litet för tidigt att vända på kuttingen en gång till. Även om det varken finns yrkanden eller reservationer i betänkandet, tror jag inte att näringsutskottets majoritet har någon större känsla för den propån. Jag måste berömma Gudrun Norberg för ett kort och kärnfullt anförande här i kväll. Det var en välgörande kontrast till Nic Grönvalls första inlägg. Per-Ola Eriksson! När det gäller utrikeshandeln kör centern med dubbla budskap. Dels talar man om att Sverige skall visa en öppenhet mot världen; inga nya murar mot en fri handel skall sättas upp. Dels för man ett resonemang som går ut på att frihandel inte är något mål i sig. Det ligger mycket i den synpunkten. Dock är frihandeln i många sammanhang ett utomordentligt viktigt medel för att uppnå en hel del centrala värderingar i samhällspolitiken, nämligen ett ökat välstånd, effektivt resursutnyttjande OSV. Jag håller med både Per-Ola Eriksson och Jörn Svensson om att frihandelsdoktrinen inte kan tillämpas okritiskt, då den kan få negativa verkningar. Vi kan ändå vara överens så långt som att det i länder med utvecklade ekonomier, som länderna i Europa, varav Sverige är ett, inte finns något bättre system för handeln än just frihandel. Det är i alla fall det minst dåliga av olika tänkbara system. Frihandeln laborerar med automatiska beslutsoch spelregler, och det är en stor fördel, inte minst för små länder, om de i övrigt har ordning och reda i sin ekonomi. Risken är annars, om det inte finns några övergripande spelregler, att de starka länderna tar för sig med den starkes rätt. Det är inte någon bra lösning. Även om vi inte skall vara okritiska mot frihandeln och frihandelsdoktrinen skall vi väl ändå erkänna att det är en av de bästa doktrinerna för ett litet, utvecklat land som Sverige. Per-Ola Eriksson ville komplettera internationella handelsavtal med socialklausuler och menade att socialdemokratin inte har varit intresserad av det. Sådana regler skulle förbjuda orimliga arbetsmiljöer, barnarbete och liknande. Generellt sett är vi självfallet överens, dvs. om att den typen av produktionsförhållanden inte kan accepteras. Problemet är bara att omsätta principen i praktiken. Socialdemokratin är inte ointresserad på detta område. Tvärtom var socialdemokraterna, som jag erinrar mig, mycket engagerade 1982-1983 i GATT-förhandlingarna i Geneve, och drev verkligen på för att få upp frågan på GATT:s dagordning. Det visade sig emellertid där att de allvarligaste motståndarna var just u-länderna. Deras motiv för att gå emot denna typ av klausuler, även mycket elementära sådana, var att de var rädda för att klausulerna skulle utnyttjas i protektionistiskt syfte, för att hålla deras produkter utanför industristaternas marknader när inga andra spärregler hjälpte. Den socialdemokratiska regeringen har alltså prövat den vägen, men det är svårt att komma fram. Det var likadant med Uruguayrundan inom GATT. Det sägs nu att USA skulle vara intresserat av att föra in en socialklausul i internationella handelsavtal, och då tycker Per-Ola Eriksson att vi i utskottsbetänkandet borde ha uttryckt ett kraftfullt stöd för USA:s 129 förslag. Jag vill be Per-Ola Eriksson att tänka efter: Gör inte det faktum att just USA vill ha en socialklausul i handelsavtalen att det ringer en varningsklocka för Per-Ola Eriksson? Vi vet att USA mycket snabbt, med den starkes rätt, tar till olika metoder för att hålla konkurrens utanför sin marknad. USA har ju ingen särskilt väl utvecklad social känsla i sina relationer till u-länderna — därom kan vi vara överens. Slutsatsen måste nog bli att USA inte gör detta för att stödja u-länderna, utan snarare för att stödja USA:s industri. Det borde leda till en viss försiktighet i fråga om att anamma en amerikansk position på detta område. Men i den mån man kommer fram till något som inte kan misstänkas vara protektionistiskt är det en självklarhet att vi bör ställa upp hundraprocentigt. Jag tror inte att utrikeshandelsministern har någon som helst invändning mot det.

Herr talman! Den starka närvaron på sakkunnigbänken har givit mig hopp om att utrikeshandelsministern skulle komma tillbaka till kammaren. Hon behöver sin vila, och jag vill gärna uttrycka min förståelse för att hon inte är här. Med all respekt för det hoppas jag att hon blir kry snart igen. Jag begriper inte vad ni som sitter på sakkunnigbänken gör här, eftersom både ni och utrikeshandelsministern kan läsa innantill. Det är möjligt att ni är intresserade av att lyssna på mig, och det är jag glad över. Jag vill vända mig till min vän Lennart Pettersson, som anstränger sig för att fylla Anita Gradins tomrum men som inte klarar det särskilt bra. Först talar han om frihandelsdoktrinen, som om det vore något slags politiskt instrument. Ricardo formulerade en gång teorin om utrikeshandel och komparativa fördelar, och det är sannerligen något som Lennart Pettersson inte rår på. Nationer bedriver handel med varandra därför att det är till ömsesidig fördel. Då kan man inte diskutera med utgångspunkt i frågan om politiska ståndpunktstaganden. Det handlar i stället om att politiker medverkar till att underlätta frihandel och utrikeshandel genom att åstadkomma ett regelverk som kan stödja och utveckla denna handel. Jag vill sedan gärna ta fasta på resonemanget kring jordbruksfrågorna. Det som pågår i Gen&ve och som vi alla vill skall leda till en framgång, så att Punta del Este-deklarationens mål kan uppfyllas, är beroende av en framgång på jordbrukspolitikens område.

Tyvärr får vi inte tillfälle att behandla dessa frågor ordentligt på djupet, så att parlamentet kan ta ställning till vilken prioritering som skall göras i förhållandet mellan å ena sidan EG:s jordbrukspolitik och å andra sidan de krav som GATT-avtalet ställer på vårt land som jordbruksproducent. Jag vill också något kommentera frågan om socialklausulen. Anledningen till att socialklausuler inte införs mer allmänt och inte är en enkel materiaide Prot. 1987/88:114 internationella handelsförhandlingarna är att u-länderna själva känner stor 4 maj 1988 oro för att dessa klausuler skulle komma att användas i diskriminerande syfte i handeln. Det är ett mycket tungt vägande skäl för att sådana klausuler inte införs generellt. När Lennart Pettersson använder den frågan för att vädra sin misstänksamhet mot USA, tycker jag att tåget spårar ur, för att använda Nils Erik Wåågs ordval. USA har tagit oerhört mycket stryk under de år som gått, därigenom att dess hemmamarknad har stått öppen för internationell handel. USA:s hemmamarknad har, kan man säga, övertagit ett par miljoner arbetslösa från Europa och Japan, genom att USA har ställt sitt handelsöverskott till förfogande för sysselsättningen hos dessa handelspartners. Att åberopa USA:s handelspolitik som ogenerös och att misstänkliggöra denna politik med hjälp av socialklausulerna är orent spel. Till sist några ord om den grundläggande politiska hanteringen av oppositionens motioner. Jag väntade mig inte att Lennart Pettersson skulle orka med att säga någonting annat. Men det hade varit fasligt hälsosamt om vi hade fått veta att majoriteten, eller minoriteten plus den socialistiske brodern, skulle kunna kosta på sig att honorera ett oppositionsparti med sitt gillande i de fall oppositionspartiets politik överensstämmer med den egna politiken, utan att referera till gamla hjulspår.

Herr talman! Lennart Pettersson inledde sitt anförande med att säga att man från socialdemokraternas sida inte hade berört jordbruket och motiverade det med att socialdemokraterna inte ville åstadkomma någon splittring mellan de icke-socialistiska partierna. Samtidigt sade han att moderater och socialdemokrater kanske skulle hitta varandra på den punkten. Det gör mig litet orolig. Jag tror inte att Lennart Pettersson är den mest skicklige på jordbrukspolitik. Jag tror inte heller att moderaternas talesman i den här debatten är det. Det oroar mig att socialdemokraterna och moderaterna, om de skulle hitta varandra, försöker påvisa att jordbruket åsamkar samhället mycket stora kostnader, som Lennart Pettersson antydde. Det är faktiskt inte på det sättet. Jordbruket i Sverige åsamkar faktiskt inte svenska staten och folkhushållet särskilt stora kostnader, utan det tillför folkhushållet betydande kapital. Däremot åtar sig de svenska jordbrukarna en hel del kostnader för att klara viss del av produktionen. Sedan talade Lennart Pettersson om att vi från centern hade dubbla budskap. Jag förstod inte riktigt hans resonemang, för han sade att man måste se på konsekvensernå av frihandeln och vad den för med sig. Av det drar jag den slutsatsen att även Lennart Pettersson för fram dubbla budskap. Jag tycker att det finns skäl att analysera frihandelns konsekvenser litet mer djupgående än vad Lennart Pettersson försökte sig på. Frågan om en socialklausul har många anhängare, även långt innanför de socialdemokratiska frontlinjerna. Lennart Pettersson sade att en sak är principen, en annan praktiken. Vi känner till att socialdemokraterna, med Lennart Pettersson i spetsen, brukar ha svårt för att kombinera principen och praktiken. Så Sedan säger Lennart Pettersson att man inte har tagit upp den här frågan därför att USA har aktualiserat den från sina utgångspunkter. Men då vill jag fråga: Varför har de svenska förhandlarna anslutit sig till USA:s krav? Det var den uppgift vi fick i det utrikeshandelsbetänkande som vi behandlade i december i fjol. Förhåller det sig så att de förhandlare som faktiskt förhandlar på regeringens uppdrag förhandlar för sig själva och att socialdemokraterna sedan för en annan politik här i riksdagen? Om USA har en sådan felaktig inställning, borde i så fallinte Lennart Pettersson ta regeringen och dess förhandlare i örat och försöka tala dem till rätta? Eller har Lennart Pettersson och socialdemokraterna här i riksdagen inte satt sig in i frågan om socialklausulen och dess betydelse eller konsekvenser. Jag tycker att det finns skäl att i denna debatt få klart för sig på vilket ben Lennart Pettersson och socialdemokraterna står. Det fick jag faktiskt inte genom Lennart Petterssons tidigare inlägg.

Herr talman! När Nic Grönvall sade att tåget hade spårat ur för min del var jag tvungen att begära ordet. Jag är nämligen lokförarson. I motsats till Nic Grönvall kan jag köra lok och tåg. Därför tog jag naturligtvis illa vid mig. Nic Grönvall förde ett konstigt resonemang om Ricardo och komparativa fördelar. Jag skall inte gå in på det i den här diskussionen. Han menade att frihandeln inte hade med politiska ståndpunktstaganden att göra. Men det är ett politiskt beslut man fattar om huruvida man skall ingå den här typen av avtal, om man skall öppna handel. Även om moderaternas drömsamhälle inte har några politiker i den positionen, fordras ändå ett politiskt beslut. Det finns andra alternativ som har prövats. Jag var ju så vänlig att jag höll med Nic Grönvall om att frihandeln långsiktigt är det säkraste systemet. Det är ett system som skänker maximal trygghet för ett litet, välutvecklat land som Sverige. Därmed inte sagt att — och där knyter jag an till vad centerpartiet, er oppositionsbroder, säger — frihandeln okritiskt skall tillämpas i alla sammanhang. Per-Ola Eriksson pekade på, och det kan jag också göra, nya uppväxande industrier i u-länder, som behöver skydd under ett övergångsskede. Apropå USA och socialklausulen, Nic Grönvall, vill jag säga att den knuff som USA har givit världshandeln genom att inte ha ordning på sin ekonomi, har man inte givit för att man ville rikta välgörenhet mot utomstående nationer. Det har man gjort för att man inte har kommit till rätta med en vettig ekonomisk politik. Man var och är fortfarande svårt anfäktad av nyliberala ekonomiska teorier, som har visat sig dåligt hålla måttet. Därför har man, i sin oförmåga att klara detta, fört en diskussion om att gå ifrån GATT-systemets spelregler. Man skulle inskränka på frihandeln och på olika sätt sluta gråzonsavtal för att den vägen minska trycket mot det egna näringslivet. Så är det med den välgörenheten, Nic Grönvall. Jag anklagar inte USA för det. Jag kan bara konstatera att man inte har blåst upp importen för att man har velat hjälpa andra länder. Det har bara blivit så, för att man har misslyckats i sin ekonomiska politik. Självfallet har vi haft nytta av det, i Sverige liksom i andra länder, men det hindrar ju inte att vi ändå kan föra en diskussion om vart man i USA syftar primärt när man helt plötsligt är så pigg på att diskutera socialklausulen. Jag vill avsluta med att säga till Per-Ola Eriksson att det väl i och för sig är rimligt att våra förhandlare i GATT synar USA:s kort när det gäller socialklausulen. Jag vill bara skicka med en varning: Jag tror inte att den i första hand är till för att hjälpa u-länderna, utan det finns nog en klart protektionistisk bakgrund. Den typen av socialklausuler tycker jag inte att vi skall ha. Däremot tror jag att socialdemokraterna inkl. utrikeshandelsministern är beredda att diskutera andra typer av socialklausuler, förutsatt att vi får med oss u-länderna i denna politik. För det var u-länderna vi skulle hjälpa — det borde vi vara överens om, Per-Ola Eriksson.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 29 behandlas regeringens budgetförslag i vad avser anslag till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. Ett enigt näringsutskott noterar ännu en gång att tekobranschen numera har en stabilare struktur än tidigare, men till skillnad från utskottsmajoriteten drar utskottets moderater och folkpartister helt andra slutsatser av detta konstaterande. I propositionen hemställer regeringen att riksdagen skall anvisa ett förslagsanslag av 70 milj.kr. till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin för budgetåret 1988/89. Som vi har framhållit i våra motioner har textiloch konfektionsindustrin i snart 20 år fått stöd för att komma igenom en svår strukturkris. Det är inte i längden nyttigt för branschen att erhålla omfattande statligt stöd. Det mest väsentliga för tekoföretagen är inte heller omfattningen av det offentliga stödet utan i vilken näringsmiljö de arbetar. Utvecklingen under de senaste åren visar också att behovet av selektiva industripolitiska åtgärder för tekoindustrin har minskat. En klar förbättring av branschens konkurrensläge har inträtt. Omstruktureringar har skett, och det finns flera exempel på företag som har kunnat skaffa sig framgångsrika nischer och som dessutom har lyckats bra på exportmarknaderna. I konsekvens med detta bör de selektiva stödåtgärderna avvecklas, vilket innebär att regeringens förslag i denna del bör avslås. Tekoindustrin måste börja planera för en framtid utan statliga stöd. För att företagens omställning skall förberedas och underlättas bör det nu fastslås att stöden till tekoindustrin kommer att vara avvecklade senast vid halvårsskiftet 1990. SIND:s industripolitiska stöd kan därför avskaffas redan vid utgången av innevarande budgetår. Tekobranschen måste anpassa sig till de yttre villkoren och utnyttja de relativa fördelar Sverige kan ha i jämförelse med andra länder. Det går inte att skydda vårt land från marknadens krav på omställning genom att söka kortsiktig trygghet. Därmed riskeras den långsiktiga tryggheten. Det selektiva tekostödet är också en form av protektionism. Sådana stödformer får inte tillåtas att utvecklas än mer, vilket regeringens medelsarsenal leder till, även om stödformer från tid till annan kan byta skepnad. Subventioner och skatter förvrider prisstrukturen. Detta medför allvarliga risker för den fria handeln. Så länge konkurrenskraft återspeglar relativ effektivitet och inte politisk styrning kan frihandelsprincipen upprätthållas. Trots omfattande rationaliseringar är tekobranschen arbetsintensiv, men konkurrenskraften minskas genom socialdemokraternas ständiga höjningar av skattetrycket. Regeringens skattepolitik är det verkliga hotet mot tekonäringen. Genom att den privata efterfrågan pressas ned till förmån för en expansion av de offentliga utgifterna minskas den inhemska marknaden. Att gå och vänta på det ena stödpaketet efter det andra ger ingen företagsamhet. Det gör däremot bättre allmänna villkor och en sundare näringsmiljö. Herr talman! En grundläggande förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är den fria handeln över gränserna. Ett fritt internationellt utbyte av varor, tjänster och kapital leder till ökat välstånd för alla parter. Från bl.a. dessa utgångspunkter är den svenska tekopolitiken förfelad. Den har inte lett till avsett syfte, vilket är att skydda den svenska tekoindustrin. Importen totalt sett har inte kunnat hållas tillbaka. Det förhåller sig snarare tvärtom, därför att importvarorna till stor del kommer från länder där några restriktioner inte gäller. Det är en i grunden omoralisk inställning att vi i Sverige, samtidigt som vi med skattemedel stöder u-ländernas industriella utveckling, inte tillåter att deras industriprodukter får säljas fritt. En ökad import från dessa länder skulle endast marginellt drabba den svenska tekoindustrin, i den mån den över huvud taget skulle drabbas. Det är troligen importen från andra industriländer som skulle minska mest om restriktionerna togs bort. Vad vi således nu gör i Sverige är att vi begränsar importen från lågprisländer, trots att denna import huvudsakligen omfattar varor som inte i någon större omfattning tillverkas i Sverige. U-ländernas utvecklingspotential ligger i en väl fungerande marknadsekonomi och en fri internationell handel. Vårt ansvar för utvecklingen i de fattigaste länderna kräver att Sverige i sin handelspolitik på tekoområdet inte motverkar u-ländernas strävan att bygga upp sina ekonomier. Importkvoten drabbar således enbart konfektionen från de fattigaste u-länderna som Sverige annars säger sig vilja värna om. Begränsningarna av tekoimporten är dessutom till skada för de svenska konsumenterna — särskilt barnfamiljerna — och de fyller uppenbarligen inte ens sitt avsedda syfte att hålla nere importen från u-länderna till förmån för den svenska tekoindustrin. Snarare fungerar restriktionerna som ett skydd för vissa EG och EFTA-länders export till Sverige gentemot billigare men ofta lika bra produkter från u-länderna. Regeringen har i andra sammanhang sagt sig vara beredd att successivt trappa ned de handelspolitiska skyddsåtgärderna på tekoområdet. Regeringens agerande i praktisk politik talar dock ett helt annat språk. Nya begränsningsavtal har framförhandlats med bl.a. Indien — ett land gentemot vilket Sverige har ett betydande handelsöverskott. Vidare har regeringen aktualiserat införandet av restriktioner för tekoimporten från Turkiet. Detta är särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av att regeringen i samband med beslutet om den nya förhandlingsrundan inom GATT lovade att inte införa nya handelshinder. Dessutom lovade man att successivt avveckla befintliga sådana hinder. Genom EG-, EFTA och GATT-avtal är tekoimporten från västvärlden befriad från handelshinder. De kvantitativa begränsningarna i kombination med tullavgifterna fördyrar väsentligt de tekovaror som säljs i Sverige. Sveriges handelspolitik på tekoområdet är inte enbart dyr för konsumenterna, den försvårar också i onödan svensk export. Flera av de länder som drabbas av våra importrestriktioner är samtidigt intressanta marknader för vår exportindustri. De svenska hushållen har i det långa loppet mycket att tjäna på en helt fri tekoimport. Restriktionerna är med andra ord uttryck för regeringens principlösa tekopolitik. Regeringen undergräver vårt lands internationella trovärdighet vad gäller såväl frihandeln som solidariteten med tredje världen. Den huvudsakliga effekten av handelshindren har visat sig vara att företag inom EG, inte svenska industrier, har gynnats på u-ländernas bekostnad. Tekoindustrin i Sverige kan inte, som vi reservanter påpekar i betänkandet, i längden förlita sig på gränsskydd och subventioner. Det finns ju, som jag inledningsvis påpekade, åtskilliga företag inom branschen som visar ett bra resultat. De har anpassat sin verksamhet till den svenska marknadens krav och nått framgångar också på exportmarknaden. Detta måste vara den riktiga utvecklingsvägen för den svenska tekobranschen. Enligt vår mening bör regeringen vidta åtgärder för att avveckla handelsbegränsningarna på tekoområdet. Avvecklingen bör enligt vår bestämda mening inledas omedelbart och vara helt genomförd senast vid utgången av budgetåret 1989/90. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till de reservationer som undertecknats av utskottets moderata ledamöter.

Herr talman! Vi har tidigare i dag fört en rätt omfattande diskussion om tekohandel och utrikeshandel. Jag vill nu med några ord uppehålla mig vid den inhemska tekoindustrin, som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 29. Textiloch konfektionsindustrin har genomgått en besvärlig strukturomvandling. När denna påbörjades införde riksdagen det första industripolitiska stödet till tekoindustrin. Det var närmast export och utbildning som fick stöd genom ett riksdagsbeslut 1970. Stödet var tänkt att utgå under en fyraårsperiod. Det är nu 18 år sedan, och stödinsatserna har sedan dess vidgats till både inriktning och omfattning. Den smärtsamma processen för tekoindustrin har emellertid kulminerat, och nu kan nog konstateras att tekobranschen har en stabilare struktur än tidigare. Utvecklingen visar att Prot. 1987/88:114 behovet av selektiva stödåtgärder har minskat. Det är vår uppfattning att fortsatta statliga subventioner och handelsrestriktioner inte gagnar branschen. Det är viktigt att nu planera för en framtid utan statligt stöd. Vi hävdar från folkpartiets sida liksom moderata samlingspartiet att stödet till tekoindustrin successivt skall avvecklas. För att företagens omställning skall förberedas och underlättas bör det redan nu fastslås att stödet till tekoindustrin kommer att vara avvecklat senast vid utgången av budgetåret 1989/90. Folkpartiet har i olika sammanhang på en rad områden presenterat förslag som innebär generella förbättringar för svenskt näringsliv, bl.a. förslag som gäller avregleringar och ändrade skatteregler. Inte minst gäller detta för små och medelstora företag, som just är den dominerande delen av tekoindustrin. Ett genomförande av dessa åtgärder skulle givetvis positivt påverka också tekoföretagen. Även om det naturligtvis fortfarande finns tekoföretag som har stora lönsamhetssvårigheter måste det nog understrykas att situationen inom branschen ljusnat avsevärt och att många företag nu också kunnat redovisa betydande framgångar. Det finns i dag återigen en framtidstro inom branschen, och lönsamheten är i stigande, generellt sett. Enligt SIND:s rapport väntar sig 89 2 av tekoföretagen förbättrad eller oförändrad lönsamhet under det här året jämfört med tidigare år. 95 90 av företagen tror att de får det bättre 1988 än 1987. Med det här korta inlägget, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3, 6, 9, 10 och 12 i betänkande nr 29.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 29 behandlas frågor som rör tekoindustrin och tekohandeln. Det är inte länge sedan vi senast diskuterade de frågorna i kammaren — det var den 17 december 1987. Partiernas ställningstaganden är välkända och oförändrade. Jag skall därför fatta mig mycket kort. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden har inneburit en strukturell omvandling och förnyelse av tekoindustrin. Den totala produktionskapaciteten har minskat. Många företag har dock lyckats finna utvecklingsbara produktionsområden och kunnat konsolidera sin ställning. Även om tekobranschen i dag är stabilare än för några år sedan, är lönsamheten klart lägre än den genomsnittliga i övriga industribranscher i Sverige. För att möta denna situation krävs, enligt centerns mening, nytt riskkapital för offensiva insatser. Branschorganisationerna har gemensamt satsat på att skapa ett branschprofilprogram för tekoindustrin. Detta bör medverka till att förbättra förutsättningarna för tekoföretagen. Under åtskilliga år har äldrestödet varit ett verksamt och konkurrensneutralt sätt att främja svensk tekoindustri. Strukturomvandlingen inom tekobranschen har medfört att en betydande föryngring skett. Speciellt gäller detta vissa mycket utvecklingsbara delar av branschen. Det är av stor betydelse för tekobranschens framtida konkurrenskraft att förnyelsen fortsätter, och detta kräver att ännu fler ungdomar vågar satsa på teko. Detta förhållande är bakgrunden till att vi i centern upprepar vårt förslag att omvandla äldrestödet plus huvuddelen av det selektiva stöd som statens industriverk svarar för till ett ”utvecklingslån”. Utvecklingslån enligt centerns förslag är generella och konkurrensneutrala och ger en betydande stimulans till utveckling och industriell förnyelse. Huvudregeln för utvecklingslånen är att de företag som gör godkända investeringar motsvarande dubbla lånebeloppet skall få lånet avskrivet. För att speciellt gynna de allra minsta företagen finns det en möjlighet att avskriva de första 100 000 kr. av lånet utan att dubbla investeringar har gjorts. Tekoindustrin har mycket stor regionalpolitisk betydelse. För närvarande finns det ca 650 tekoföretag, och de är spridda i 150 av Sveriges 284 kommuner. Särskilt när det gäller konfektionsföretagen är de ofta lokaliserade utanför de större orterna. Totalt är ca 31 000 personer sysselsatta inom tekoindustrin. Omräknat i årsarbetare är antalet 25 000. Tekoindustrin är i snabb utveckling och måste så vara om den skall klara framtidens allt hårdare konkurrens. Det är av största vikt att varje företag får chans att utvecklas efter sina speciella förutsättningar. Därför måste stödet vara generellt och konkurrensneutralt. Vid behandlingen i utskottet har socialdemokraterna t.o.m. mer än vanligt bekänt sig till planhushållningen. I ett läge med begränsade resurser tror socialdemokraterna att centrala bedömningar och selektiva satsningar ger bättre hushållning med resurserna. Den viktigaste resursen i tekoindustrin är personerna i företagen. Att frånkänna dem kapaciteten att själva bedöma vilka investeringar som är bäst för deras företag innebär en mycket allvarlig misskreditering av såväl företagare som anställda. Vi i centern tror på tekoindustrins framtidsmöjligheter, men om dessa skall kunna tas till vara på bästa sätt behövs en tidsbegränsad stimulans i form av utvecklingslån av den typ som vi föreslår. I debatten framhålls emellanåt att utvecklingslån av bl.a. EG skulle kunna betraktas som ett handelshinder. Jag tror ingen som har satt sig in i lånets konstruktion på allvar tror på detta påstående. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 5 och 7. Regeringen har ett antal år skjutit upp ställningstagandet när det gäller målen för tekopolitiken. Tekoindustrin skadas av den oklarhet och otrygghet som detta innebär. Centern riktar i reservation 2 en mycket berättigad kritik mot regeringen i detta avseende. Jag yrkar bifall till reservation 2. Tekoindustrins betydelse från beredskapssynpunkt har enligt centerns mening underskattats av utskottsmajoriteten. I reservation 4 pekar vi på en rad faktorer som måste beaktas i detta sammanhang. Jag yrkar bifall till denna reservation. Folkpartiet och moderaterna pläderar för en helt ohämmad frihandel. Det bör noteras att Sverige har en betydligt generösare frihandel än t.ex. EG, som moderater och folkpartister i alla andra sammanhang betraktar som ett föredöme. Vi i centern är också för frihandel, men blundar inte för de smärre begränsningar som är klart motiverade av den verklighet vi lever i. Våra förslag till en offensiv satsning på tekoindustrin har som mål att möjliggöra en ytterligare förstärkning av frihandeln. Herr talman! Centerns mål för tekopolitiken är en stark och konkurrenskraftig tekoindustri samt en frihandel inom vars ramar man tar en väl avvägd hänsyn till beredskap, sysselsättning, socialt ansvar och positiva möjligheter för utvecklingsländerna.

Herr talman! I detta betänkande från näringsutskottet om tekoindustrin och tekohandel behandlas inga motionsyrkanden från vpk men väl tekofrågor som partiet under lång tid har drivit. Självklart har vi vid utskottsbehandlingen av motionerna anslutit oss till andras yrkanden, vilka vi tycker ligger i linje med vad vi har ansett och fortfarande anser vara riktigt. Jag har därför undertecknat några reservationer i betänkandet. Vad gäller målen för tekopolitiken finner vi det anmärkningsvärt att regeringen gång på gång skjuter upp en diskussion därom. Kan det verkligen vara en så het potatis? Förfaringssättet kan inte tydas i annan riktning. Kanske kan utskottets talesman lämna besked på den punkten här i kväll. Denna tveksamhet i agerandet är givetvis inte bra, vilket också utskottsmajoriteten håller med om när den beklagar att behandlingen av vissa frågor har skjutits upp. Nu kan man naturligtvis alltid beklaga saker och ting. Det hade kanske varit bättre om ett enigt utskott med skärpa hade gett regeringen sin mening till känna i den här frågan. I betänkandet behandlas också frågan om försörjningsberedskapen. Självfallet finns ett mycket klart samband mellan målen på tekoområdet och försörjningsberedskapen. Vi tillhör dem som är mycket kritiska mot den ändrade inriktningen av försörjningsberedskapen på detta område. Vi har vidare reserverat oss till förmån för en socialdemokratisk motion i vilken yrkas att riksdagen redan nu skall fastslå att det nuvarande stödprogrammet för tekoindustrin, som upphör nästa år, skall efterföljas av ett nytt program. I samma motion yrkas att märkningen av importerade plagg skall vara gjord redan vid införseln i landet. Vi har reserverat oss till förmån också för det yrkandet. Herr talman! Dessa mina motiveringar till våra ställningstaganden var mycket kortfattade. Jag har inte ansett det nödvändigt att göra någon längre utläggning i dessa frågor. Det är ju gamla frågor som vi har diskuterat vid flera tidigare tillfällen. Positionerna är också ganska väl kända. Med tanke på kammarens ansträngda arbetssituation avslutar jag mitt anförande med att yrka bifall till de reservationer som vpk-representanten i utskottet har skrivit under.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 29 om tekoindustri och tekohandel. Samtidigt yrkar jag avslag på reservationerna. : Om man försöker positionsbestämma partierna i deras tekopolitik, kommer man till slutsatsen att moderaterna och folkpartiet snabbt vill avveckla det kvarstående tekostödet och de importbegränsningar som ännu gäller. Vi socialdemokrater befinner oss ungefär i mitten, medan centern är på andra sidan. Trots sitt tal om frihandel och liknande vill man ändå ha fortsatta stöd på detta område i större utsträckning än vad vi socialdemokrater är beredda att ställa upp på. Centern vill vidare att stöden skall utgå i former som är handelspolitiskt riskabla. Vpk vill förmodligen gå ännu längre. Det är klart att det är ett dilemma för en socialdemokrat att diskutera tekopolitiken. Branschen har varit utsatt för stora omställningar. De som har arbetat i tekoföretagen har fått ta emot många smällar. Jag kommer själv från en del av landet som ursprungligen hade en omfattande tekoindustri. Tack vare det stöd från samhället som har utgått under ganska lång tid har åstadkommits starka strukturförändringar och starka framtidssatsningar, som alltmer börjar ge frukt. Det är glädjande att kunna konstatera att de pengar som har satsats under åren inte har varit helt bortkastade ens industriellt sett. De har också fyllt en mycket viktig social funktion. Äldrestödet var länge ett mycket bra stöd, men efter hand har det överlevt sig självt och blivit en konserverande faktor som man inte kan bygga framtiden på. Som ett resultat av en allmänt framgångsrik ekonomisk politik under 1980-talet har också tekoindustrins situation förbättrats utöver de strukturoch framtidssatsningar som gjorts. Jag kan stryka under vad flera andra talare har sagt här i dag, nämligen att vi nu kan se betydligt ljusare på tekoindustrins situation än vi kunde göra för ett antal år sedan. Detta betyder inte att vi med omedelbar verkan kan upphöra med allt stöd och ta bort alla importrestriktioner. Men inriktningen måste ändå vara att dessa på sikt skall tas bort. Det har fastslagits av regeringen, utrikeshandelsministern och industriministern. Men det gäller att ta det med lämpor. Tekoindustrin måste bära sig. De som säger att vi i längden inte kan föra en fortlöpande stödpolitik, om vi samtidigt skall vinna respekt för den frihandelspolitik som vi vill bedriva, har rätt. Beslut har också fattats om den inriktning som innebär att vi steg för steg trappar ned stödet till tekoindustrin. Man kan sedan diskutera vad som långsiktigt kan vara kvar. Det har förts en diskussion om ursprungsmärkningen, en fråga som ingen av dagens debattörer har berört. Några reservationer anknyter dock till frågan. I en reservation vill moderaterna och folkpartiet ha bort den fortare än kvickt, och i en annan reservation vill vpk göra den strängare och kanske litet mera komplicerad. Jag ser det som så, att det är en viktig konsumentupplysning att ha en ursprungsmärkning. Det kanske inte är nödvändigt att i alla lägen lagstifta om sådant, men vi hade en diskussion om produkternas kvalitet, som knöts till länder osv., och då var det kanske rimligt att tänka sig detta. Oavsett vad som kommer att ske med övrigt tekostöd tycker jag att det är en sådan sak som man utifrån rent konsumentintresse mycket väl kan ha kvar. Det var den kommentar jag ville göra på den punkten. Herr talman! I övrigt är det riktigt att vi har efterlyst att regeringen skall ge sin syn på målet för tekopolitiken, och det har vi sagt flera gånger. Regeringen har varit trög att efterkomma de önskemålen. Den har haft sina skäl och har redovisat dem för riksdagen, men faktum kvarstår att riksdagen har begärt denna redovisning. Vi beklagar de här uppskoven, det säger vi Prot. 1987/88:114 klart och tydligt. I och med att tekobranschens situation går åt rätt håll kan man kanske acceptera regeringens uppskov, men vi räknar med att regeringen kommer att så snabbt som möjligt ta fram redovisningen, så får vi ta en diskussion på basis av den. Oavsett diskussionen om tekopolitikens mål vet vi relativt väl vad det är fråga om. Det är en insnävning av de försörjningspolitiska målen, som ju är grundläggande när man skall skydda tekoindustrin, i linje med de nya försvarspolitiska beslut som har tagits. Det måste få sitt genomslag när man formulerar målen för tekopolitiken och de försörjningspolitiskt betingade importbegränsningar och liknande som eventuellt kan komma i fråga. Det vet vi, och det är inget att hymla med. Sedan kan man diskutera i marginalen vad det blir fråga om, men det rör sig om en dramatisk nedskärning jämfört med de tidigare försörjningspolitiska målen. Det kommer att betyda att vi på de områden där försörjningsberedskapsmålen har varit centrala har anledning att anta att ytterligare omställningar måste ske.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

Herr talman! Lennart Pettersson säger att vi kan se betydligt ljusare på tekoindustrin. Det är riktigt, och jag underströk det också i mitt anförande. Tekobranschen vill ju själv tvätta bort den krisstämpel som har satts på den industrigrenen. Man har sedan en tid bedrivit en kampanj för det ändamålet som skall pågå ytterligare ett par år. Och det är ju glädjande att det finns personer inom branschen som inser att framtiden ligger i kraftfulla satsningar för att utveckla branschen och inte i att ropa på nya stödpaket. Men vad som främst skall känneteckna en bransch som inte har någon krisstämpel på sig är just den omständigheten att man kan stå på egna ben och fungera oberoende av statliga stödmiljoner. Jag hoppas att den här kampanjen kan få den effekten att även industridepartementet och majoriteten i näringsutskottet noterar de här signalerna och i likhet med oss som har reserverat oss går in för en avveckling av subventionspolitiken. Vi har också stöd från ett flertal myndigheter som följer den här marknaden. Jag påpekade i debatten förra året att exempelvis SPK i sin utvärdering av branschstödet har sagt att efter utgången av det pågående programmet skall inget stöd alls lämnas till tekoindustrin. Jag hoppas att Lennart Pettersson kan ansluta sig till den ståndpunkten. Tidigare i dag hörde vi utrikeshandelsministerns deklaration. Nu är fru Gradin inte kvar här, och jag vill därför ställa en fråga till Lennart Pettersson. Statsrådet säger: Målet för regeringens tekopolitik är emellertid att industrin inom överskådlig framtid skall kunna stå på egna ben. Där får vi alltså ett klart uttalande som ligger i linje med den målsättning som jag nyss gav uttryck för, men vi får inte veta vad som menas med ”överskådlig framtid”. Har Lennart Pettersson någon upplysning att komma med? Dessutom säger statsrådet att frågan om fortsatt skyddsbehov skall utredas av kommerskollegium. I sitt anförande sade Lennart Pettersson alldeles nyss Prot. 1987/88:114 att vi inte har kommenterat frågan om obligatorisk ursprungsmärkning. 4 maj 1988 Faktum är att kommerskollegium redan har presterat en utredning på detta område, och i den utredningen har man begärt hos regeringen att systemet med obligatorisk ursprungsmärkning skall avskaffas. Hur skulle det då vara, om man redan nu visade att man vill ta fasta på vad kommerskollegium skall vaka över på det här området?

Herr talman! Efter att ha hört Lennart Petterssons och även Ivar Franzéns inlägg, liksom ministerns tidigare i dag, kan man konstatera att alla är överens om att stödet skall bort. Vad som tycks skilja oss åt är tempot. Vi tycker att det är fel att vänja branschen vid ett nytt stöd, som centern föreslår i form av utvecklingslån — det har för resten fått dålig kritik av nästan alla remissorgan — när kurvorna nu börjar gå uppåt. Om 95 6 av tekoföretagarna själva tror på en förbättring under det här året eller i varje fall ett oförändrat läge, måste man fråga sig: Varför tror inte politikerna på branschen, om företagarna själva gör det? I folkpartiet tror vi att det är rätt tidpunkt nu att avveckla detta stöd. Äldrestödet, som infördes under den borgerliga regeringen, är väl det som har varit bäst för branschen, och det håller nu på att trappas ned och försvinna. Vi tror på en framtid för svensk tekoindustri. Vi tror på den kunskap och kompetens som finns. Vi tror att den här branschen har en framtid utan stöd, och vi tror att det nu är bästa tiden att avveckla stödet.

Herr talman! Lennart Pettersson försökte göra en positionsbestämning av partierna i någon sorts negativ-positiv skala. Som jag uppfattade det startar det på den negativa sidan med moderater och folkpartister, sedan ligger socialdemokraterna litet obestämt och så ligger centern på den positiva sidan när det gäller tekoindustrin och tekohandeln. Nu är det väl närmast så, att i fråga om volymer och när det gäller att försöka göra en offensiv satsning skiljer det inte särskilt mycket mellan socialdemokraterna och centern. Skillnaden är närmast att vi i centern vill utforma detta på ett offensivt sätt kort och gott. Man kan likna tekoindustrin vid en ganska framgångsrik löpare som är på upploppet. Vi har alla den tron att tekoindustrin är på frammarsch men sannerligen inte framme vid målet. Vad moderater, folkpartister och socialdemokrater håller på att göra är att fälla löparen på upploppet. Centern menar att det för industrin, för Sveriges konsumenter och för Sverige som nation är viktigt att den här branschen når målet. Det är huvudorsaken till att vi i centern menar att den förändring som föreslås och som innebär att man inför ett utvecklingslån under en övergångstid är viktig för branschen. Lennart Pettersson tog upp målsättningarna. En bransch behöver också klart uttalade mål från den politiska makten. Det är, vilket Lennart Pettersson erkände, anmärkningsvärt att regeringen gång efter annan talar om att den skall återkomma men att den inte lämnar några besked. Ett orosmoment utgör också det tyckande som präglar beredskapsmålen. 141 Det spekuleras litet grand i att om det blir krig blir det ett kort krig, att det inte skall bli några avspärrningar och att handeln skall fortgå i stort sett oberoende av vad som händer i vår omvärld. Centern har varit mycket kritisk mot detta när det gäller både detta område och andra områden. Det är välbetänkt sett ur Sveriges konsumenters synpunkt att vi bibehåller en rimlig beredskap, en god kunskap och en god produktionsteknik i Sverige. På sikt kommer detta att vara till gagn för oss själva, för vår neutralitetspolitik och för våra handelspartner.
Herr talman! Först vill jag säga något till Ivar Franzén angående argumentationslinjen. Först sade han att centern stod på den positiva skalan när det gäller fortsatt stöd till tekoindustrin och att socialdemokraterna inte stod så förfärligt långt ifrån. Men de ville, enligt Ivar Franzén, dela ut pengarna på ett litet annorlunda sätt. Sedan buntade Ivar Franzén raskt ihop moderater, folkpartister och socialdemokrater och sade att de driver en farlig linje när det gäller tekoindustrin. Han sade att vad socialdemokraterna nu gör mot tekoindustrin kunde liknas vid att fälla en löpare på upploppet, när löparen just skall fullfölja en framgångsrik löpning. Detta stämmer inte riktigt, Ivar Franzén. Hur är det nu med socialdemokraterna, är de bra eller dåliga? Skall vi fälla löparen eller ge honom en knuff framåt? Jag tror, Ivar Franzén, att socialdemokratin under lång tid har tagit ett mycket stort socialt ansvar för den här branschen. Det har varit lätt att göra det under en extra lång tid, eftersom det har varit förenligt även med våra beredskapspolitiska mål. Det stöd som har givits med konstruktionen av äldrestöd har varit sådant att det har varit ganska lätt att acceptera ur handelspolitisk synpunkt. Det är ett av de få stöd som man kan göra på detta sätt med om man skall se det ur allvarlig synpunkt. Men vi vet vilka bestämda nackdelar äldrestödet har, och man kan inte gå vidare på denna väg mycket längre. Ivar Franzén säger att det har varit mycket tyckande kring beredskapsmålet. Han kritiserar att man har sagt att det, om det blir krig, blir fråga om korta krig, att handeln kommer att fortgå som vanligt och att detta därmed skulle vara till nackdel för tekoindustrin. Vi kan konstatera att vi i ett visst skede tidigare har tänjt ut de beredskapspolitiska motiven väl långt. Nu för vi mer realistiska diskussioner. Det är bara att acceptera detta, annars kommer våra handelspartner att reagera. Med det anförda vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 29.
Herr talman! Det är knappast mitt fel att det är svårt att positionsbestämma socialdemokraterna. Deras oklarhet och ovilja att tala om vilka mål de egentligen har gör att de hamnar i en gråzon, som med all rätt leder till att det blir svårt att veta vad de vill och vad de kommer att göra. Därmed är socialdemokraterna en osäkerhetsfaktor för tekoindustrin, och de glider på ett betänkligt sätt in i famnen på moderater och folkpartister. När det gäller beredskapen skall jag nämna ett exempel. Sverige har en mycket dålig beredskap inom sjukvården. Det tillverkas i Sverige inte gasbinda och liknande. Och vid en ganska kort avspärrning skulle det kunna leda till situationer som blir synnerligen besvärliga. Det går inte, Lennart Pettersson, att tala om realism vid bedömningar som gäller beredskapssynpunkter. Jag tror snarare att vi måste säga att en överoptimism i dag präglar vår vilja till beredskapsplanering. Det har delvis haft budgettekniska motiv när det gäller socialdemokraterna. Man har kunnat sälja olja och över huvud taget spara pengar och därmed till synes kunnat skapa en snabbare positiv ekonomisk utveckling. Den frestelsen kan på sikt bli dyr för Sveriges konsumenter.
Herr talman! Jag vill till Ivar Franzén säga att vi under denna vår ofta har diskuterat huruvida det existerar ett borgerligt regeringsalternativ. Det har varit litet olika bud om det. Jag hade dock inte väntat mig att den stora anklagelsen från Ivar Franzéns och centerns sida skulle vara att socialdemokratin glider in i famnen på moderaterna och folkpartisterna. Mycket har man fått höra av s.k. kritik från vänster, från centerns sida, men den här typen av kritik har jag inte varit med om tidigare.
Herr talman! Jag vill återupprepa vad folkpartiet har sagt om tron på framtiden. Jag vill också ta upp frågan om utbildning. Att behovet av yrkesutbildning och nyrekrytering till branschen hela tiden ökar är ett gott tecken. Det är en anledning till att vi satsar på teko och på detta centrum i Borås. Jag skulle slutligen till Ivar Franzén vilja säga .

Herr talman! Riksdagen har vid upprepade tillfällen uttalat att tekopolitikens långsiktiga mål är att svensk industri skall svara för minst 30 96 av den inhemska tillförseln av tekovaror samt att det riktmärke som skall gälla är att 1978 års produktionsnivå skall upprätthållas. Det är således detta som gäller för tekopolitiken i dag. Verkligheten visar emellertid i betydande delar något annat. 30-procentsmålet har ingalunda uppnåtts när det gäller trikåoch konfektionsindustrierna, som 1986 svarade för endast 19 90 av tillförseln på den inhemska marknaden. Ej heller har riktmärket för tekopolitiken, dvs. 1978 års produktionsvolym, uppnåtts. År 1986 underskreds denna volym med 10 96 för textiloch trikåindustrierna och med hela 30 96 för konfektionsindustrin. Det är således uppenbart att tekopolitiken i dessa avseenden har misslyckats. Redan 1986 aviserade regeringen att den skulle förelägga riksdagen förslag om de framtida målen för tekopolitiken. Ännu har detta inte skett, vilket är anmärkningsvärt. För tekoindustrin är det angeläget att veta vilka politiska villkor som skall gälla för framtiden, så att den kan anpassa sig och inrikta sin verksamhet därefter. Det är således viktigt att målen för tekopolitiken snarast fastställs. Svensk tekoindustri har under en lång följd av år varit utsatt för stora påfrestningar. Höga skatter och avgifter samt, i jämförelse med omvärlden, högre lönekostnader har bl.a. medverkat till försämrade konkurrensmöjligheter. Den långvariga lågkonjunkturen under andra hälften av 1970-talet och början av 1980-talet medförde ytterligare betydande svårigheter. Tekoindustrin är en av världens största industrigrenar och är samtidigt också en av de mest konkurrensutsatta verksamheterna. Någon fri konkurrens i den bemärkelsen att konkurrens sker på lika villkor råder inte. Ej heller råder frihandel i världshandeln med tekovaror. Det är givetvis av stort värde att det finns ett internationellt avtal, multifiberavtalet, som de flesta länder skrivit under och som sätter gränser för de handelspolitiska ingreppen. Genom utförliga regler har detta avtal också lyckats liberalisera och öka den internationella handeln. Men faktum kvarstår att trots detta bedriver man i andra länder — u-länder som i-länder — en tekopolitik som innebär skydd och stöd åt den egna tekoindustrin. Sätten är många och ofta omfattande. Sällan redovisas eller diskuteras de olika åtgärderna på samma öppna sätt som i Sverige. Det är enligt min mening helt nödvändigt att man har dessa realiteter klara för sig, när man diskuterar och — som ofta sker — beskärmar sig över de ytterst måttliga importbegränsningar som det är fråga om till skydd för svensk tekoindustri. Verkligheten vittnar om att en exempellös utveckling av klädimporten till Sverige har ägt rum under 1986 och 1987. Verkligheten vittnar också om att påståendet om att Sverige bedriver en protektionistisk importpolitik på beklädnadsområdet saknar all grund. Slutligen avslöjar den också med all eftertrycklighet tomheten i påståendet om de höga merkostnadseffekterna för hushållen på grund av våra importrestriktioner. Trots de påfrestningar och svårigheter som jag nyss redovisat har den svenska tekoindustrin till viktiga delar kunnat överleva och fortbestå. Branschens egna satsningar visar att det finns förutsättningar att utveckla industrin ytterligare. Men detta förutsätter i sin tur en politik som medför att kostnadsläget trappas ned så att konkurrenskraften ökar. Skatter och avgifter måste sänkas, inflationen hållas nere, lönekraven begränsas och byråkratin minskas. Moderata samlingspartiet företräder en politik med en sådan inriktning, och med den politiken skulle stödet till tekoindustrin successivt kunna trappas ned. Med socialdemokratisk politik föreligger emellertid inte de angivna förutsättningarna, och därför är det för närvarande nödvändigt med fortsatta statliga stödåtgärder. Dessa åtgärder skall vara generella och konkurrensneutrala samt syfta till att stimulera utvecklingen och industriell förnyelse. Det är mot denna bakgrund som Arne Svensson och jag motionsvägen lagt fram ett förslag om utvecklingslån för tekoindustrin. Förslaget om utvecklingslån bygger på ett inom tekobranschen utarbetat program, vars huvudsyfte är att stötta utveckling och offensiva satsningar inom tekoindustrin. Detta skall åstadkommas genom att det statliga stöd som för närvarande utgår i form av s.k. äldrestöd och som industristöd via SIND skall omvandlas till ett utvecklingslån. Detta förutsätter positiva satsningar från de mottagande företagens sida, som måste kunna redovisa åtgärder och egna ekonomiska insatser för investeringar i produktionsanläggningar, marknadsföring, utbildning, produktutveckling m.m. för att kunna komma i åtnjutande av lånen, vilka i princip skall vara ränteoch amorteringsfria. Det är således fråga om satsningar på offensiv utveckling, något som också skall beaktas i jämförelse med det nu utgående till sin konstruktion passiva äldrestödet. En omläggning av det nuvarande tekostödet till ett offensivt inriktat utvecklingslån skulle bättre rusta svensk teko inför 1990-talets krav och underlätta anpassningen till de regler som gäller för EG. Näringsutskottet avvisar tyvärr förslaget om utvecklingslån på enligt min mening bristfälliga grunder. Varken antagandet att de tillgängliga resurserna skulle tillfalla företag utan utvecklingsmöjligheter eller påståendet att stödsystemet skulle kunna uppfattas som ett avsteg från Sveriges handelspolitiska åtaganden förefaller vara särskilt väl underbyggt. Utvecklingslånen är ju till sin konstruktion sådana att de just befrämjar företagsutveckling. Och eftersom företagen själva skall medverka i finansieringen av de berörda investeringarna, kan inte några risker för handelspolitiska konsekvenser föreligga. Herr talman! Med det anförda ställer jag mig bakom reservation nr 5.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 29 behandlas bl.a. motion N268 av Arne Kjörnsberg, Berndt Ekholm och mig från den allmänna motionstiden. Jag vill säga några ord med anledning av utskottets behandling av våra yrkanden.

Detta är självfallet vad alla människor på orter som i hög grad är beroende av tekoindustrin för sin fortsatta existens har som önskan och mål för sina ansträngningar. Vi har kommit en bra bit på vägen mot detta mål, men de hittills tillämpade offensiva stödens utformning har styrt merparten av stödet till de större företagen. De många småföretagen har inte haft samma praktiska möjligheter att rusta sig för framtidens krav och behov. För småföretagen har enbart äldrestödet varit i viss mån tillgängligt, men detta stöd har haft en generell inriktning och konserverande inverkan, vilket har konstaterats flera gånger här i kammaren, inte alls samma framåtriktade syfte som de industripolitiska stöden har. Några orter i landet är extremt beroende av tekoindustrin. Jag kommer själv från Borås kommun, där vi i dag har ca 200 tekoföretag. Endast knappt 15 av dessa har mellan 100 och 400 anställda. Resterande 185 är små företag, av vilka de flesta har mellan 5 och 35 anställda. Dessa företag sysselsätter ca 5 000 personer, men många fler är naturligtvis antingen direkt eller indirekt beroende av dessa företags framtid. Vi kan konstatera att tekoindustrin i dag till vissa delar svingat upp sig både tekniskt, kvalitativt och idémässigt, men ännu behövs det offensiva satsning ar bl.a. iutbildning. Vi kan alla konstatera att det i dag råder brist på utbildad personal inom denna industrigren. Det behövs också offensiva satsningar på ändrad arbetsorganisation samt på marknadsföring här hemma och på exportmarknader. Vissa delar av industrin behöver kunna stabilisera sig, andra delar — framför allt de mindre företagen — behöver både upprusta och stabilisera sig. Vi motionärer menar att planeringsvillkoren för tekoindustrin är så säregna att det brådskar med besked från regeringen om hur det industripolitiska programmet för tekoindustrin skall se ut efter den 1 juli 1989. Regeringen har enligt vår uppfattning tillräckligt med kunskaper för att den skall kunna snabbare lägga fram ett förslag om ett flerårsprogram. När det gäller ursprungsmärkningen finns det ganska mycket att reflektera över både i kommerskollegiums skrivelse till regeringen och i våra egna erfarenheter av tillämpningen. Det är verkligen inte lätt att hitta de svensktillverkade kläderna i våra varuhus och butiker. Det finns undantag, men ofta är det svårt att få reda på var plaggen verkligen är tillverkade. Det finns också skillnader mellan olika typer av försäljningsställen och troligtvis också mellan orter, beroende på strukturen i orternas handel. För konsumenternas skull bör vi slå vakt om ursprungsmärkningen. Eftersom märkningen, enligt uppgifter i betänkandet, av ekonomiska och tekniska skäl i regel görs i samband med tillverkningen, borde inte gränsmodellen vara så svår att genomföra. Det tas ju stickprov på annat vid våra gränser. Om ursprungsmärkningen verkligen existerar vid gränspasseringen, är ju allt i sin ordning och syftet med vårt yrkande lätt att uppfylla. Vi är nämligen övertygade om att de svenska konsumenterna verkligen vill veta om de plagg som importeras från EG och EFTA-länderna också är tillverkade i dessa länder och om de plagg och textilier som tillverkas i utvecklingsländerna verkligen blir billigare för den svenska konsumenten.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
Herr talman! Det är riktigt, som Lahja Exner påpekar, att det är mycket svårt att fastställa ursprunget för vissa kläder, särskilt mot bakgrund av att det för vissa konfektionsvaror finns stor variation i fråga om upplysning om vilka länder som kan ha varit inblandade. Utrikeshandelsministern säger nu i sitt uttalande i dag att man kommer att stödja sig på kommerskollegiums kommande utredningar. Man begär att kommerskollegium skall se på det fortsatta skyddsbehovet för tekoindustrin. Jag ställde tidigare en fråga till Lennart Pettersson, men fick den inte besvarad. Jag vill då upprepa den och fråga Lahja Exner: Varför vill man inte ta fasta på de förslag som kommerskollegium redan har tagit fram, t.ex. just detta att ursprungsmärkningen skall avskaffas? Vi har följt upp den frågan i reservation 10. Lahja Exner säger detsamma som utrikeshandelsministern, att regeringens tekopolitik skall innebära att industrin skall kunna stå på egna ben. Man syftar då både på handelsrestriktionerna och på det selektiva industristödet och säger att detta skall ta sin början inom överskådlig framtid. Jag frågade tidigare: Vad menas med ”överskådlig framtid” i det här sammanhanget? Lennart Pettersson fick just den frågan men kunde inte prestera något svar. Jag vill då upprepa frågan och ställa den till Lahja Exner. Jag tycker att det är märkligt att vi har ett statsråd som utrikeshandelsministern som bekänner sig till fri internationell handel i ett uttalande i kammaren här i dag, samtidigt som hon har ett antal statsrådskolleger och en majoritet i näringsutskottet som gärna vill fortsätta att reglera den inhemska produktionen och handeln.

Herr talman! De västeuropeiska staternas infrastruktur kommer att drabbas av genomgripande förändringar under parollen EG-harmonisering. Vi har här i kammaren tidigare i dag haft många timmars debatt om EG-harmoniseringen och om Sveriges kommande relationer till EG. Hot och utpressningstaktik från mäktiga ekonomiska grupper, som Rundabordsklubben, blir vardagsmat. Men i bakgrunden finns också en säkerhetspolitisk NATO-strategi som angår alla de länder som sluter upp bakom målen i EG:s s.k. vitbok. Jag vill här i talarstolen upprepa att det är mycket anmärkningsvärt att denna omtalade vitbok i över 300 punkter ännu inte har översatts till svenska språket och enligt uppgift inte heller kommer att översättas. Lika fullt har vi att ta ställning till EG:s vitbok, och det är bl.a. detta som den här trafikpolitiska debatten skall handla om. Få verksamheter kan påverka ett lands utveckling så starkt som kommunikationerna. Om hänsynen till de transnationella företagens behov och till Sveriges nuvarande exportoch importberoende ensamt får styra trafikpolitiken får detta katastrofala följder. Regioner eller delar av regioner kommer att utarmas än mer och miljöförstöringen kommer att förvärras. Farhågorna har t.o.m. stöd i kommunikationsdepartementets egna rapporter. Under arbetet med att ta fram regeringsförslaget om trafikpolitiken inför 90-talet har kommunikationsdepartementet låtit rena partsintressen utreda konsekvenserna av en svensk EG-harmonisering. Resultatet, i form av en rapport, var den allra första rapport som framställdes som en av kommunikationsdepartementets många underlagsrapporter. Den heter Sverige och EG — samordning eller inte av Sveriges och EG:s trafikpolitik, och den har beteckningen Ds K 1987:1. Jag förutsätter att Sven-Olof Nordlund har läst den rapporten inför diskussionen här. Det är lätt att dra slutsatsen att regeringens trafikpolitiska ambitioner först och främst handlar om just EG-harmoniseringen. Nämnda underlagsrapport med detta syfte skisserar två olika scenarier — det är ju populärt i dessa dagar bland en liten klick etablerade debattörer här i landet. Det är ett scenario där Sverige sägs driva sin egen politik så som den såg ut 1987 och ett annat där Sverige har anpassat sig till EG. Såväl rapportskrivarna som kommunikationsministern har uttalat sig för det senare scenariot, dvs. just EG-modellen. Det gjorde Sven Hulterström mycket snabbt efter det att rapporten hade kommit i tryck. EG-modellen enligt rapporten förutsätter uppenbarligen ett svenskt medlemskap i EG, trots att detta strider mot alla regeringsuttalanden hittills. Jag förmodar att det finns en viss prutmån i utredarnas och den ansvarige ministerns ganska sensationella ställningstagande. Vad man hoppas på är naturligtvis att om bara Sverige säger ja till alla krav från olika EG-krafter och helst springer före med viktiga lagändringar och satsningar, då skall transportpolitiken inlemmas fullständigt i EG-buren. I praktiken skulle Sverige alltså uppträda som ett medlemsland men formellt stå utanför, med hänvisning till Sveriges alliansfrihet. Olika makthavare har redan ordnat det så i vårt land att vi på kommunikationsområdet skall statuera exempel genom vidlyftiga projekt, som Scandinavian Link, ett transportdike från Norden till EG-marknaden som har debatterats åtskilliga gånger i kammaren vid det här laget. Vilka konsekvenser räknar då utredarna med i sina renodlade modeller i rapporten? Jo, de antar att den förordade EG-modellen skulle leda till ytterligare ökning av landsvägstrafiken, på järnvägens bekostnad. De antar att det blir negativa miljökonsekvenser, och de räknar med att de regionala orättvisorna kommer att öka. Detta förskräcker inte alls.

Är det av underordnad betydelse om lastbilstrafiken ökar, järnvägstrafiken minskar, miljön förstörs och Norrlands regioner får ännu större problem än i dag? Det är vad man faktiskt mer eller mindre klart uttalar i rapporten. Är detta av underordnad betydelse, därför att — som man hänvisar till — näringslivet och företagen kräver lägre totala transportkostnader? Är det enbart vad företagen och näringslivet kräver som vi skall ta hänsyn till? Jag tror att många är intresserade av att få besked om detta här från riksdagens talarstol. Under de senaste veckorna har många lastbilsåkare protesterat mot nya pålagor och dåliga vägar. Under trafikutskottets studieresa i Jämtland gavs tillfälle till direktkontakt mellan utskottsledamöter och starkt kritiska jämtlänningar. Trafikutskottet fick bl.a. veta deras åsikter om alla de miljarder som skall gå till några få utvalda broar och vägar i landet för upprustning till EG-standard. Kritikerna säger att de knappast har nytta av sådan lyxupprustning, eftersom vägarna till och från denna lyx är ofarbara Prot. 1987/88:114 under tiden för tjällossningen, en ganska stor del av året. 4 maj 1988 Vpk delar den kritiken. Vi anser att de pengar som staten får in efter överenskommelsen mellan socialdemokraterna och vpk skall gynna både järnvägar och glesbygdsvägar framför allt i Norrland. Inlandet är klart missgynnat, vilket bekräftades vid trafikutskottets besök. EG-intressena får inte ha ett sådant inflytande över trafikpolitiken, att en rättvis regional fördelning blir omöjlig — det är vpk:s uppfattning. Åkarna i Sverige har inte fått klara besked om regeringens avsikter med EG-anpassningen. Jag vill ta tillfället i akt att upprepa argument som jag bl.a. framförde på Svenska åkeriförbundets kongress i höstas. Om EG-modellen får genomslag på trafiken i Sverige kommer de flesta åkerierna att slås ut på grund av den otroligt hårdnande konkurrensen från de största bolagen i Västeuropa. Låt mig än en gång få citera ur den underlagsrapport som kommunikationsministern och därmed regeringen i trafikpropositionen anslutit sig till och som tydligen även trafikutskottets majoritet ställer sig bakom. På s. 94 i rapporten står bl.a.: ”Den hårdnande konkurrensen inom ”EG-modellen” kommer att leda till strukturförändringar där dagens system med enbilsåkare och få stora åkerier inte är sannolik. I stället kommer internationaliseringen och kravet på effektivitet att tvinga fram större åkerier som även har utlandsetableringar. På motsvarande sätt kommer åkerier från bl.a. Nederländerna och Danmark att etablera sig i Sverige och bedriva trafik inom företagsformer som är väl så effektiva och konkurrenskraftiga som de svenska.” Jag anser att även alla hårt pressade enbilsåkare har rätt att få veta hur framtiden på den EG-anpassade vägen kommer att se ut. Jag hoppas att de, när sanningen går upp för dem, visar ett lika starkt engagemang som i fråga om de ekonomiska pålagorna på den tunga trafiken. EG-modellen, vare sig deni praktiken handlar om ett svenskt medlemskap eller ett totalt samordnat trafiknät utan medlemskap, kommer att vara förödande för svaga regioner, för småföretagare, för kollektivtrafiken och för miljön. Det är typiskt, herr talman, att moderaterna nu får sina förslag genomförda. De kunde inte gärna reservera sig på en enda punkt i detta betänkande. Men vart har centerns regionala och järnvägsoch miljöpolitiska ansvar tagit vägen? Är det lika illa när det gäller EG-anpassningen i stort som när vi diskuterade EG-projektet Prometeus, som bilindustrin beställt? I den frågan var det ju faktiskt så att centern erkände att man inte hade tagit reda på vad det hela handlade om. Prometeus är ett gigantiskt projekt för att ytterligare öka bilens andel av transportarbetet. Bilindustrin har inte själv pengar, påstår den, trots att det klirrar 25 miljarder i Volvos kassa. Därför får de svenska skattebetalarna gå in, bl.a. genom styrelsen för teknisk utveckling och genom vägverket. För att göra det hela smakligare presenterar bilindustrin det som ett internationellt miljöprojekt. Detta är väl magstarkt. Saab-Scania har producerat en flott broschyr om bl.a. detta. Jag har den här, och Sven-Olof Nordlund får gärna låna den för läsning, om han inte själv har den. och satsningen på tyngre laster innebär att järnvägen slås ut i konkurrensen särskilt när det gäller timmertransporter. Förre chefen för SJ:s gods ansåg att detta var det verkligt stora trafikpolitiska sveket av den socialdemokratiska regeringen. Kritiken är minst sagt befogad. Det måste vara möjligt att genomföra en trafikpolitik utan att gå i EG-krafternas ledband. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen nr 1. Jag vill också säga några ord om arbetsvillkoren för yrkeschaufförerna, eftersom det är en fråga som vpk har tagit upp tidigare och som nu finns med i en motion från socialdemokraterna Bengt Silfverstrand och Hans Pettersson i Helsingborg. De har motionerat om att regeringen bör förelägga riksdagen förslag om ändrade arbetsvillkor för yrkesbilförare i enlighet med bilarbetstidsutredningens förslag. Vi tycker att det är en bra motion. Vpk yrkar bifall till den reservation som vi är upphov till i trafikutskottets betänkande. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I detta betänkande redovisas vissa bedömningar i den trafikpolitiska propositionen om svenska åtgärder för att uppnå en gemensam europeisk transportmarknad. Betänkandet har föranlett två reservationer från vpk. För ett befolkningsmässigt litet land som Sverige är en stor utrikeshandel, såväl export som import, enda möjligheten att till låga kostnader kunna erbjuda medborgarna ett utbud av de varor och tjänster som efterfrågas. Det har därför varit en målsättning för regeringen att på olika sätt underlätta handeln över gränserna och stärka de svenska företagens internationella konkurrenskraft. Handeln och transporterna mellan Sverige och Västeuropa är därför av helt avgörande betydelse för den svenska ekonomin. Den växande internationalisering som industri, handel och resande undergår förutsätter, liksom den pågående regionala integrationen, effektiva och snabba transportsystem. Den ställer också ökade krav på ett väl fungerande internationellt samarbete. Det västeuropeiska samarbetet berör i varierande grad alla slags transporter: landsvägsoch järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. För svensk del har både vårt geografiska läge och vårt stora utrikeshandelsberoende gjort det naturligt och önskvärt att aktivt medverka i såväl världsomspännande som europeiska och nordiska strävanden mot effektiva och snabba internationella transportsystem. Samtidigt kräver också säkerheten och arbetsmiljön till lands, till sjöss och i luften ett fungerande internationellt samarbete. Miljökraven, främst kampen mot havsoch luftföroreningar och buller, påkallar åtgärder som bara kan ge nödvändiga resultat genom samarbete nationerna emellan. Herr talman! Omkring 70 96 av vår utrikeshandel sker med länderna i Västeuropa, fördelat på 50 26 med EG-länderna och 20 96 med EFTA länderna. Östeuropas andel är fortfarande mycket begränsad och uppgår endast till ca 2,5 26. I betänkandet redovisas vissa bedömningar i den trafikpolitiska propositionen om svenska åtgärder för att uppnå en gemensam europeisk transportmarknad. Dessa bedömningar innebär främst att den svenska transportpolitiken bör utvecklas på ett sätt som gör att den inte avviker från huvuddragen i EG:s trafikpolitik. Jag tror det är nödvändigt med en harmonisering och en gemensam grundsyn på i vart fall den del av transportpolitiken som gäller de internationella transporterna, särskilt de europeiska och de nordiska. Därmed kan på sikt förutsättningar skapas för etablerandet av en större gemensam europeisk transportmarknad, som även kommer att inbegripa Sverige, Norge och Finland. En sådan utveckling är en naturlig fortsättning på vad som redan skett inom utrikeshandelns område, där det sedan länge finns en gemensam marknad utan tullar upprättad för industrivaror mellan de västeuropeiska länderna. Denna gemensamma marknad har upprättats genom överenskommelser inom och mellan EFTA och EG-länderna. Den liberalisering som för närvarande pågår inom EG för att uppnå en gemensam transportmarknad innebär att varje land måste vara berett att jämka på sina resp. regelsystem i vad gäller vägtrafikbeskattning, arbetstider, körtidsregler etc. Om Sverige skall anpassa sig till en gemensam europeisk transportmarknad, får vi inte avstå från insatser på områden som bedöms vara väsentliga för förbättringar av miljö, hälsa, välfärd och den regionala balansen. I harmoniseringsarbetets natur ligger nämligen också kravet på att initiativ både kan och bör tas inom områden där så anses önskvärt för att bringa detta i fas med berättigade krav som ställs på de andra samhällssektorerna. Jag övergår nu till de två vpk-reservationerna. I reservation 1 yrkar vpk att svensk lagstiftning inte skall anpassas till EG. Man vill göra gällande att det bedrivs en kampanj från Industriförbundet och andra borgerliga krafter för ett svenskt medlemskap i EG. Man påstår vidare att EG är protektionistiskt och imperialistiskt och att neutraliteten kommer att bli suddigare i konturen, om det sker en anpassning av svensk transportpolitik till EG. Utskottsmajoriteten ansluter sig till de riktlinjer som propositionen anger i vad gäller bedömningen att Sverige bör verka för en gemensam europeisk transportmarknad. En harmonisering av transporterna inom Norden och Västeuropa innebär inte att Sverige avstår från sin neutralitet. I reservation 2 yrkar vpk bifall till s-:motionen T8, i vilken det yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändrade arbetsvillkor för yrkesbilförare i enlighet med bilarbetstidsutredningens förslag. Enligt propositionen bör Sverige verka för att enhetliga köroch vilotidsregler skall gälla för den internationella landsvägstrafiken i Europa. Köroch vilotidsreglerna skiljer sig från varandra på vissa punkter i fråga om inhemsk landsvägstrafik å ena sidan och internationell landsvägstrafik å andra sidan. Reglerna är föremål för översyn inom kommunikationsdepartementet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 21 och avslag på reservationerna.

Herr talman! ”The same procedure as last time”, skulle jag vilja säga — aldrig någon tillstymmelse till analys, inte någon ideologi i botten som på något sätt skulle kunna utkristallisera sig från de borgerligas. Undra på att moderaterna inte får chans att skriva en enda reservation! Herr talman! Jag tycker att detta är förskräckligt. Skall man utgå ifrån att vi befinner oss i en ödesbunden utveckling, som vi inte kan göra någonting åt? Jag har tidigare hävdat, och jag gör det igen, att det inte är någon tillfällighet att kommunikationsdepartementet i sitt arbete inför 90-talets trafikpolitik och i propositionen börjar just med en rapport som handlar om harmoniseringen med EG. När nu Sven-Olof Nordlund hänvisar till att Sverige är så starkt beroende av handelsutbytet — export och import — med framför allt EG-länderna men också med länderna inom EFTA och att detta styr oss, vill jag fråga: Är detta en alldeles obeveklig utveckling? Går det inte alls att styra den? Har debatten inom socialdemokratin i dessa frågor totalt avstannat sedan det begav sig efter valnederlaget 1976? Vid den tiden fördes det faktiskt en debatt om det då extrema beroendet när det gäller importoch exportpolitiken. Det är ju detta extrema importoch exportberoende som styrs av de stora transnationella bolagen, bl.a. Volvo och ASEA. Men denna utveckling går ju att påverka. Det skulle vara intressant att få veta litet grand om var de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet står i denna fråga. Jag vet inte var övriga socialdemokrater står, eftersom de nästan vägrar att gå in i den här debatten, trots att vi har gjort försök gång på gång, timme ut och timme in under denna EG-debattens dag. I rapporten av Rask i Växjö, som jag tidigare citerade ur, visas — om än väldigt grovt kalkylerat och skisserat — att det finns olika utvecklingsvägar. Denne Rask är för övrigt en av parterna på exportkapitalets sida. Jag citerade ur hans rapport för att visa att man tar mindre hänsyn till miljön och till järnvägens behov och framtid i denna harmoniseringsbild som trafikutskottets majoritet nu har fastnat för. Sven-Olof Nordlund kommenterade inte alls om han ansåg att detta var den lämpligaste vägen. Jag skulle gärna vilja veta detta. Sven-Olof Nordlund talar om att det behövs enhetliga regler även i fråga om arbetstider. Om det från svenskt fackligt håll ställs helt andra krav på vad som skall gälla, det bästa möjliga för de svenska chaufförerna, skall då EG:s enhetliga krav — som man nu vill driva igenom — ändå överflygla de nuvarande svenska bestämmelserna? Detta skulle jag också väldigt gärna vilja veta, liksom litet grand om synen på Sveriges exportoch importberoende. Till sist, herr talman! I debatten hittills, i trafikutskottets betänkande och i rapporten som kommunikationsdepartementet och socialdemokraterna har ställt sig bakom är det bara landsvägstrafikens och flygets utveckling och den s.k. harmoniseringen som har diskuterats. Varför diskuterar man aldrig järnvägens utvecklingsmöjligheter? Det är tillräckligt att sitta på ett svenskt tåg och trivas, läsa, skriva eller diskutera med människor — kanske allra helst med SJ-personalen — för att få reda på att hos den finns det fortfarande en yrkesstolthet och ett kunnande — trots den tilltagande utarmningen — som visar att man känner till vad som sker på den internationella arenan. Dessa människor styrs inte av EG-regler eller av en kommande vitbok, utan de har förhoppningar om att det är möjligt att samarbeta internationellt och ändå ha kvar sitt svenska oberoende. Jag skulle vilja höra några ord om järnvägens utvecklingsmöjligheter, om de nya bruttoviktsbestämmelserna och om de = Prot. 1987/88:114 höjda nya maximivikterna skall få slå igenom. 4 maj 1988 Jag har samma åsikt som den tidigare chefen för godstransporterna i Sövriska åtgärderför Sverige förespråkade. Han ansåg RR var 2 SS 2 verkligt Rn RS situppnå en gerjensam eftersom det kommer att gynna de tunga ekipagen på järnvägens europeisk transportbekostnad.
Herr talman! Jag tror inte att denna utveckling är obeveklig, utan anpassningen till Europa är en nödvändighet. Hela vår export och hela vår import är ju styrda mot det hållet. Det skulle vara intressant att få veta åt vilket håll Viola Claesson skulle vilja styra vår import och export, under förutsättning att utvecklingen blir densamma som i dag när det gäller den västeuropeiska handeln. EG-modellen kräver inte medlemskap. Som vi tidigare har sagt kräver den en anpassning till EG:s regler. Jag tror att även landets åkeriägare är mycket angelägna om att EG-modellen skall genomföras. När det gäller järnvägen kan jag nämna att vi för någon dag sedan justerade betänkandet som behandlar vägfrågor. Såvitt jag förstår skedde detta i fullständig enighet. Betänkandet accepterades alltså även av vpk. Vad som åsyftas i dag från departementets sida är att vi skall försöka utveckla järnvägen till något som vi kallar för en kombitrafik. Det innebär att vi skall nyttja de olika transportdelarna så att de kan passas in i våra kommunikationer. Det är nödvändigt att bilar och järnvägar men även flyg och sjöfart anpassas till våra transportbehov. Järnvägarna går i dag 150 miljarder kronor back i Europa. I Sverige har vi nyligen gjort om vår modell för att vi på något vis skall kunna undvika ökade underskott. Det innebär att det tar tid innan vi kan anpassa järnvägen till den modell som Viola Claesson föreslår.

Herr talman! Ja, där kom det till sist. Det trillade så att säga ut att järnvägen går back. Back, i förhållande till vad? Statens järnvägar i Sverige har inte drabbats av en akut ekonomisk kris, så som propagandan påbörjades och lät förra året. Statens järnvägar i Sverige har i stället drabbats av en grupp märkliga män, som enligt vad de själva har erkänt i svenska massmedia ville gå ut och bedriva propaganda för att få loss mer pengar från de svenska politikerna. I jämförelse med de allra flesta länders statsbanor — vi kan emellertid hålla oss till länderna i Västeuropa — är statens järnvägar, SJ, i Sverige den mest effektiva och ”lönsamma” järnvägen. Skall vi sluta att erkänna att det ser ut på det här viset? Det beror precis på vad man jämför med när man talar om att järnvägens ekonomi ser ut si och så. Det är ett område av samhällslivet som det är helt nödvändigt att vidmakthålla. Det är emellertid de nyliberala idéerna, effektivitetshetsen och lönsamhetskraven in absurdum som driver fram just sådana här uttalanden som att järnvägen går back. Har det låtit så under tidigare år, eller är det ett inslag i den allmänna högervridning som regeringen och även 153 socialdemokraterna i trafikutskottet har drabbats av? När jag frågade efter en tillstymmelse till analys när det gällde Sveriges exportoch importberoende, fick jag i stället veta att Sverige är exportoch importberoende och att vi måste anpassa oss till det. Det kallar jag nog inte för en analys. Jag skulle vilja ha en debatt, även om detta inte är en ekonomisk debatt, av litet mer djupsinnigt slag. Jag tror att vi i Sverige har de största förutsättningarna att utvecklas samt de bästa möjligheterna att uppträda solidariskt och vara internationalister i verklig mening, om vi inte låter oss bindas i EG-nätet, det industriella bilkomplexets nät och elektronikindustrins nät. Därigenom har vi också chansen att utvecklas på ett ekologiskt riktigt sätt i detta land.
Herr talman! Jag delar Viola Claessons uppfattning när hon talar om att den svenska järnvägen är mycket effektiv i förhållande till övriga Europa och övriga världen. Det hjälper emellertid inte att diskutera på det viset. I dag har vi en omodern järnväg. Det kommer att ta år att se till att trafiken på järnvägen kan fungera och vara konkurrenskraftig gentemot nuvarande landsvägstrafik. Det är ju det som är det viktiga i dag. Det är det vi skall diskutera. Det är först när vi har fått en konkurrenskraftig järnväg som vi kan lyfta över de tunga transporterna från landsväg till järnväg. Vi har i dag inga möjligheter att göra det i detta land. Vi är tvungna att se till att vi åtminstone begränsar detta. Trafiken ökar dess värre konstant på landsvägen, på grund av att vi har en omodern järnväg. Jag vill ta upp ytterligare en liten sak. Det tar tid att förbättra statens järnvägar. Om det blir en järnvägstunnel enligt förslaget — alternativet är en landsvägsbro över Öresund — kommer den att ha en prospekteringstid på 3-4 år och en byggtid på 6-8 år. Innan detta är klart måste vi fortsätta med våra nuvarande transporter till Västeuropa och övriga Europa.

Herr talman! Jag är glad att jag får detta erkännande till järnvägens fromma om att det faktiskt är ganska viktigt hur järnvägen kommer att se ut. Det är dock förvånansvärt att det varken i den rapport, som jag har talat om tidigare och som bildar underlag för betänkandet, eller i betänkandet diskuteras i dessa termer. Jag efterlyste det, och det är bra att få några kommentarer. Det sägs nu att järnvägen är omodern, även om den är mer effektiv och lönsam än de flesta andra statsbanor i världen. Man måste då fråga sig varför den är omodern. Oavsett om man är marxist eller inte tycker jag att det är nödvändigt att man försöker analysera och efterfråga anledningen till att det är på det här sättet. Att den är omodern beror helt enkelt på att järnvägen sedan decennier inte har fått de pengar som skulle ha varit nödvändiga för en modernisering och upprustning. Landsvägen har tydligen fått det, eftersom det nu är så fruktansvärt viktigt att anpassa landsvägen efter västeuropeiskt snitt. Här finns kanske den viktigaste skärningspunkten i vårt tänkande och våra uppfattningar när det gäller den framtida transportoch trafikpolitiken. Om vi skulle satsa 40 miljarder, som vpk har föreslagit, fram till år 2000 och ta dem ifrån flygtrafiken genom att beskatta den på samma sätt som landsvägstrafiken, tror jag att vi hade fört en svensk politik. Det är en svensk transportpolitik som också skulle kunna fungera i ett internationellt sammanhang och i ett internationellt samarbete. Lastbilsfabrikanter och bilfabrikanter typ Volvo och Saab i Sverige eller rundabordsindustrialisterna i Västeuropa med Fiat och andra i spetsen skulle självfallet inte ha tyckt om det. Det är väl emellertid inte de som skall styra vår politik.
Herr talman! Jag tänker inte fortsätta denna debatt mycket längre. Problemet när vi diskuterar med Viola Claesson i dag är att hon talar om järnvägar och landsvägar. Meningen var att vi skulle diskutera Sverige och Europa i det här betänkandet. Hur skall vi lägga upp våra transporter? Hur kan vi bidra till att Sverige får behålla sin marknad? Hur skall vi kunna få en harmonisering någorlunda i enlighet med EG:s regler? Jag tycker inte att vi enbart skall diskutera sådant som har att göra med våra vägar och järnvägar. De ingår i hela denna bild. Järnvägsdebatten får vi väl återkomma till på fredag.